Herr talman! Vi möter olika exempel på hur fiffel och oärlighet ger vinster som är omöjliga att uppnå genom vanligt hederligt arbete. Självfallet blir vi med rätta upprörda. Varför skall jag vara ärlig och hederlig och försöka göra rätt för mig, när andra smiter undan och lever gott utan att anstränga sig? Den frågan är det nog ganska många som ställer sig. Som tur är, är rättsmedvetandet i Sverige högt. Det stora flertalet anser att det är viktigt att sköta sig. Samhällssolidariteten kräver att vi med olika medel griper in mot dem som fifflar för att förbättra sin privata ekonomi. Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem som leder till en rad skadeverkningar. Människornas lojalitet, främst på skattesidan och övrigt ekonomiskt område, sätts på svåra prov. Här vill jag nämna det som brukar gå under benämningen ”det kvittolösa samhället”. Brottsligheten har negativa effekter därför att den motverkar fördelningspolitiska strävanden och snedvrider konkurrensen. Seriöst arbetande företag slås ut. Begreppet ekonomisk brottslighet har inte någon klar avgränsning. Det förekommer inte i lagstiftningen och saknar strikt juridisk innebörd. Enligt en definition, som gjorts av justitieutskottet, räknas till ekonomisk brottslighet först och främst sådan kriminalitet som har ekonomisk vinning som direkt motiv. Brotten skall ha en kontinuerlig karaktär, bedrivas på ett systematiskt sätt och förövas inom ramen för näringsverksamhet som i sig inte är kriminaliserad men som i det enskilda fallet utgör själva grunden för de kriminella handlingarna. De är ofta av kvalificerad art i den meningen att de har stor omfattning. De rör stora samhälleliga värden eller drabbar grupper av enskilda. Så långt definitionen. Den här brottsligheten är alltså ofta offerlös i den meningen att det inte finns någon enskild målsägande som anmäler den. Ofta är det fråga om mycket omfattande och invecklade transaktioner. Gärningsmännen använder sofistikerade metoder för att dölja vad de gör. Det krävs ofta särskilda ekonomiska och juridiska kunskaper för att begå brotten. Samma kunskaper krävs också för att uppdaga och utreda brotten. Ekonomisk brottslighet är ingen ny företeelse i Sverige, även om den uppmärksammats mer på senare år. Det var först hösten 1976 som en målmedveten satsning påbörjades för att bekämpa den ekonomiska kriminaliteten. En konsekvent och kraftfull politik har sedan dess drivits över hela fältet mot denna typ av brottslighet. Betydande insatser har gjorts både på det organisatoriska området och på lagstiftningssidan. Jag vill här bara som exempel nämna att under de icke-socialistiska regeringarnas tid inrättades 16 ekonomiska rotlar ute i polisdistrikten, att det numera sker ett omfattande samarbete mellan berörda myndigheter och att ett trettiotal större lagstiftningsprojekt genomförts. Nu gäller det att gå vidare i arbetet utan att förlora tempot. Från centerns sida hyser vi betänkligheter mot den socialdemokratiska regeringens beslut att tillsätta kommissionen mot ekonomisk brottslighet. Följden blir en helt onödig fördröjning av arbetet mot denna form av brottslighet. Det är till skada för arbetet att den socialdemokratiska regeringen på det här sättet väljer att använda samhällets begränsade resurser till en överflödig kommission i stället för att ytterligare förstärka resurserna till polis, åklagare och domstolar. Jag vill här kort redogöra för några konkreta förslag som vi i centern anser angelägna att arbeta vidare på i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 1. Det krävs ökade kunskaper om orsaker och effekter för att framgångsrikt kunna bekämpa denna brottslighet. 2. Hittills har lagstiftningsarbetet framför allt inneburit att olika lagar skärpts och att kontrollen ökat. Det är nödvändigt att så sker. Men enligt vår mening måste man också pröva andra vägar. Det finns skäl att pröva modeller som till sin natur är självkontrollerande. 3. För att åstadkomma en bestående minskning av omfattningen av den ekonomiska brottsligheten krävs en större medvetenhet hos den breda allmänheten. Genom informationsinsatser kan människorna stimuleras till aktiv medverkan. 4. Det är viktigt att förstärka polisens, åklagarnas och domstolarnas resurser så att de på ett effektivt sätt kan handlägga dessa ärenden. 5. Vi anser att utbildningen och rekryteringen till tjänster inom polisoch åklagarväsendet bör ses över. 6. Samordningen mellan berörda myndigheter måste fortsätta. 7. Arbetet med att söka finna ytterligare former för att förebygga ekonomisk brottslighet måste gå vidare. Svårigheterna att uppdaga och beivra de ekonomiska brotten får inte göra oss modfällda. De bör i stället stimulera oss att med all kraft driva detta viktiga arbete vidare. Vi måste forma ett samhälle där det alltid skall löna sig att vara en hederlig och ärlig människa.

Herr talman! Kära kammarkolleger! Reformarbetet i den svenska skolan har under lång tid haft en inriktning främst mot de organisatoriska frågorna och syftat till att ge alla bättre möjligheter till utbildning. Ofta har då kvalitetsaspekterna kommit i skymundan. Nu är det hög tid att sätta kvalitetsfrågorna i centrum för skoldebatten. Folkpartiet har i sin skolmotion kommit med en rad förslag i den riktningen. Skolstarten bör ske vid sex års ålder. Med den sena skolstart vi har i Sverige försitter vi inlärningstillfällen när många elever är som mest motiverade. För att få en allsidig utveckling bör förskolan och lågstadiet samverka närmare. En kombination av förskolans och lågstadiets pedagogik och metodik kan här bli fruktbar. Större hänsyn kan tas till elevernas mognadsnivå och förutsättningar. Den tid som avsatts för fria aktiviteter på mellanoch högstadierna bör helt eller delvis återföras till undervisning i de grundläggande kunskaperna och färdigheterna att läsa, skriva och räkna. Syftet med de fria aktiviteterna var bl.a. att i nära samarbete med olika ungdomsorganisationer fördjupa och vidareutveckla utbildningen. Men detta har visat sig vara svårt att organisera, bl.a. på grund av bristande resurser i föreningslivet. Viktigare än fria aktiviteter måste då vara att ge bättre kunskaper i basämnena. Skolan måste bli mera öppen för pedagogiskt nytänkande. Ansvaret för utvecklingsarbetet i skolan ligger till stor del på kommunerna. Varje kommun bör eftersträva öppenhet för pedagogiskt utvecklingsarbete och alternativa metoder. Fristående skolor är värdefulla komplement, men pedagogisk förnyelse behövs i alla skolor. Betyg är ett viktigt instrument för kvalitetsbedömningen av elevernas kunskaper. Folkpartiet anser att betyg skall sättas i varje enskilt ämne. Betygssystemet bör ändras så att resterna av relativitet utmönstras. I takt med att grundskolan förändrats både till utformning och till arbetssätt krävs att gymnasieskolan anpassas till detta. Folkpartiet förordar inte någon genomgripande reform enligt gymnasieutredningens riktlinjer. De förändringar som gymnasieskolan måste genomgå bör göras successivt och grundas på en väl dokumenterad försöksverksamhet. Samarbetet med arbetsmarknaden måste förstärkas så att den utbildning gymnasieskolan ger håller jämna steg med utvecklingen på olika områden. En bättre arbetsfördelning mellan skola och näringsliv bör eftersträvas. Det är angeläget att gymnasieskolans elever får bättre insikt i hur arbetslivet fungerar, men praktikinslagen får inte bli ett självändamål. För att praktiken skall upplevas som meningsfull måste den ha anknytning till elevernas studieinriktning och vara av god kvalitet. Gymnasieskolan måste bli mera flexibel än i dag. Det inre arbetet behöver utvecklas. Det beslut om fri resursanvändning som riksdagen fattat innebar en möjlighet för kommunerna att införa viss självstudietid för elever på de teoretiska linjernas sista årskurs. Men riksdagen erinrade samtidigt om att kommunerna i första hand borde välja andra vägar vid sina omprioriteringar. Efter den första terminen enligt det nya systemet har det visat sig att många kommuner gjort de nödvändiga besparingarna utan att använda ”lärarlösa lektioner”. Genomsnittet i landet har varit 1-2 veckotimmar. Enligt folkpartiets mening var detta besparingsförslag ett bomskott. Skolorna bör utnyttja den fria resursanvändningen utan att tillgripa ”lärarlösa lektioner”. Riksdagen bör fatta beslut om detta nu under vårriksdagen. Av detta följer också att gymnasisternas specialarbete återinförs. Behörighetsreglernas utformning har lett till taktiska val. Allt fler gymnasister väljer en kort och mindre krävande linje för att få en högre betygspoäng. Det blir inte alltid den linje som ger den bästa förberedelsen för kommande högskoleutbildning. Enligt vår mening bör taktiska val motverkas och ett system med viktade betyg införas. Vid antagning till exempelvis tekniska och naturvetenskapliga utbildningar bör betyg i tekniska och naturvetenskapliga ämnen väga tyngre än betyg i andra ämnen. Både elever och föräldrar kommer att finna ett sådant system mera rättvist än det nuvarande. Det är viktigt att alla elever ges en likvärdig utbildning. Gymnasister med olika begåvningsresurser måste därför stödjas på skilda sätt. Det finns i dag i gymnasieskolan goda möjligheter till särskilda insatser för svaga och omotiverade elever. Men även teoretiskt begåvade elever eller elever med annan specialtalang har rätt till och behöver uppmuntran och stimulans för att kunna utvecklas. För elitidrottande ungdomar finns en sådan möjlighet. Vid idrottsgymnasierna får eleven använda fem veckotimmar för sin idrottsutövning. I budgetpropositionen föreslås dessutom försöksverksamhet med kombination av specialidrott med studier vid hemortens gymnasieskola. En ram av 150 intagningsplatser avsätts för detta ändamål. Det är angeläget och rimligt att också andra talanger än idrott ges möjlighet att utvecklas i en sådan försöksverksamhet. Elever som har speciella förutsättningar för t.ex. musik, dans, teckning, matematik eller språk bör på motsvarande sätt få utveckla dessa. Ett lika stort antal intagningsplatser bör därför avsättas för en försöksverksamhet med en kombination av specialintresse och studier vid hemortens gymnasieskola. På högskolans område anknyter regeringen till de riktlinjer som drogs upp under den tid folkpartiet hade ansvar för högre utbildning och forskning. Det är bra. I vår partimotion föreslår vid dock en rad ytterligare åtgärder: Antalet nybörjarplatser i högskolan bör ökas med 500 utöver vad regeringen föreslagit. Antagningsreglerna till högskolan bör ändras så att andelen ungdomar som går direkt från gymnasiet till högskolan ökar. Resurserna för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen bör höjas med 5 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. Utbildningsbidragen till doktorander bör också i fortsättningen utgå med ett belopp som svarar mot den övre gränsen för utbildningsbidrag inom arbetsmarknadsutbildningen. Ett förslag till ny lärartjänstorganisation bör snarast läggas fram för riksdagen. Byråkratin inom högskolan bör minska, bl.a. genom att regionstyrelserna avskaffas och ersätts med samrådsnämnder. Kunskap ger frihet. Kvaliteten i centrum. Det är nyckelord i folkpartiets arbete på utbildningens område.

Herr talman! Det finns i dag stora förväntningar på den verksamhet som bedrivs i form av utbildning och forskning. Bättre kunskaper gör oss bättre rustade att kunna bemästra de problem som dagens komplicerade samhälls utveckling ställer oss inför. Det är mot den bakgrunden glädjande att konstatera att regeringen har lyckats värna undervisningens område från nedskärningar. Genom omprioriteringar har utrymme skapats för viktiga förstärkningar. Jag tänker här bl.a. på de 30 milj.kr. som satsas på insatser för lågstadiets elever och förstärkningen av insatser för ungdomsuppföljningen med 112 milj.kr. Forskningen och forskarutbildningen tillförs 125 nya miljoner. Det ger förutsättningar för att stärka kvaliteten inom detta viktiga område. Om man tar i beaktande de insatser som regeringen gjorde under den gångna hösten, så finner man att högskoleutbildning och forskning tillförts drygt 300 milj.kr. mer än det som anvisades i den borgerliga regeringens sista budget. Det är mot den här bakgrunden inte så förvånande att oppositionen haft svårigheter att finna angreppspunkter i sin granskning av budgetpropositionen i vad gäller utbildningens område. Efter en första granskning av de borgerliga partiernas motioner förefaller det sannolikt att regeringens förslag i allt väsentligt kommer att godkännas av klara majoriteter i riksdagen. En sådan granskning ger anledning till en annan intressant iakttagelse. De borgerliga partierna, som för fyra månader sedan ville ge intryck av enighet och förmåga att tillsammans bilda regering, uppvisar nu starkt skilda uppfattningar. Man frågar sig hur en borgerlig utbildningspolitik egentligen skulle ha sett ut om de borgerliga hade vunnit valet. Svaret på den frågan är väl i huvudsak att finna i moderata samlingspartiets motion. Moderaterna hade säkert i än högre grad än tidigare kunnat prägla en borgerlig regerings politik — inte minst på utbildningens område. På en rad punkter råder det djupa motsättningar mellan de borgerliga partierna. De kommer klarast till uttryck när man jämför moderaternas och centerns motioner. Det måste kännas befriande för centerpartiet att nu inte behöva underordna sig moderaternas skolpolitik. Jag vill hälsa centern välkommen tillbaka till ett konstruktivt samarbete med socialdemokratin på detta område. Om folkpartiet vet jag inte riktigt vad jag skall säga. Profilen är inte helt tydlig. Dess värre förefaller det finnas en viss dragning mot moderaternas ståndpunkter på detta område. Jag vill kort peka på några punkter där oenigheten mellan de borgerliga partierna tydligt framgår. Moderaterna vill avskaffa självständigheten för de mindre högskolorna. De skall tydligen bli filialer — i bästa fall — till universiteten. Centern vill å andra sidan minska universiteten och stärka de små högskolorna. Moderaterna vill spara på en rad områden, och det är ganska betydande besparingar. Centern och folkpartiet vill snarast öka insatserna. Moderaterna vill återinföra en s.k. fri sektor i högskolan. Centern tar klar ställning för en totaldimensionerad högskola. Moderaterna vill avskaffa arbetslivserfarenhet i antagningssystemet. Centern vill behålla arbetslivserfarenheten och talar i positiva ordalag om att återigen pröva föreningsmeriter. I betygsfrågan tycks moderaterna alltfort stå isolerade, och det kan hälsas med tillfredsställelse. Moderaternas människosyn avspeglas ganska tydligt i deras utbildningspolitiska motion. De starka och duktiga skall uppmuntras, medan de svaga inte ägnas något intresse. Några extra resurser för att hjälpa elever som av olika skäl har det svårt vill moderaterna inte ställa upp med. Vi socialdemokrater har en helt annan inställning. Även när det ekonomiska läget är kärvt måste vi avdela särskilda resurser för att hjälpa de svaga. Ett viktigt inslag i detta hänseende i budgetpropositionen är regeringens förslag om 30 milj.kr. för särskilda insatser för lågstadiets elever. Det anges att merparten av denna resurs skall användas för personalförstärkningar, dock inte enbart med lågstadielärare utan även med t.ex. förskollärare eller fritidsledare. Bland tänkbara användningsområden anges en förbättring av samverkan mellan förskola och skola och mellan hem och skola eller en utveckling av arbetssättet på lågstadiet. En utvärdering skall göras i samråd med kommittén förskola-skola. Skolväsendet fungerar tyvärr ofta så, att den som en gång ”blivit efter” riskerar att komma alltmer på efterkälken efter hand som skolåren går. De barn som drabbas av utslagning torde ofta ha tappat kontakten med skolans undervisning mycket tidigt. Därför framstår det som så angeläget att man kan sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Allt fler inser att problemen med samverkan mellan förskola och skola måste lösas. Det stora intresset för dessa frågor kom bl.a. till uttryck i det symposium som förskola-skola-kommittén anordnade strax före årsskiftet. De resurser som regeringen nu vill ställa till förfogande för att lindra svårigheterna på lågstadiet bör alltså kunna användas för att vi skall finna former för en närmare samverkan mellan förskola och skola och därmed underlätta elevernas övergång från förskola till lågstadium. Moderata samlingspartiet avfärdar denna viktiga insats med det käcka påståendet att skolan redan har tillräckliga resurser. Ja, enligt moderaterna har undervisningsväsendet alldeles för stora resurser. Deras förslag innebär att statens insatser på utbildningens område skall minska med drygt 400 milj.kr. Det skulle komma att bli mycket kännbart. Ändå talar moderaterna vitt och brett om ökad kvalitet. De har en uppenbar strävan att framställa sig som de enda företrädarna för god kvalitet. De nästan älskar, tycks det, att tala illa om den svenska skolan. Det är som om moderaterna inte har haft något inflytande på utbildningspolitiken. Men något ansvar för vad som har skett under de senaste sex åren måste väl ändå moderata samlingspartiet ikläda sig. I den moderata partimotionen heter det: ”Svensk utbildningspolitik har alltför länge kännetecknats av en vilja att genom långtgående ingrepp anpassa utbildningen till tillfälliga politiska mål.” Denna utveckling måste brytas, säger moderaterna. Det framgår inte vilka dessa tillfälliga politiska mål har varit. Det kunde vara intressant att få det belyst. Centern ger en helt annan bild av svensk skola. I deras partimotion heter det: ”Det måste konstateras att den skola vi nu har är av hög standard och att den förmår att i allt väsentligt bibringa kommande generationer de färdigheter som gör dem redo att möta utvecklingen i en ständigt föränderlig värld.” Min upplevelse av dagens skola stämmer bättre med centerns beskrivning än med moderaternas. Utan att ett ögonblick bortse från problemen vill jag gärna betona att vi har en i många avseenden bra skola. Den insats lärarna gör är värd stor uppskattning, och eleverna är i stor utsträckning besjälade av höga ambitioner. Tyvärr är det många elever som trots detta misslyckas i skolan. Vi får inte stöta ut dem. Vår uppgift är att skapa en skola för alla. Det är därför som det ärså viktigt att stöd och hjälp sätts in så tidigt som möjligt. Jag hoppas att den av regeringen tillsatta s.k. utslagningsgruppen skall ge oss ett bra underlag för en bedömning av behovet av dessa insatser. Jag vill i detta sammanhang avslutningsvis beröra frågan om de lärarlösa lektionerna. För var och en torde den senaste tidens debatt ha gjort klart att vi socialdemokrater varit och är motståndare till den försämring av skolans kvalitet som införandet av de lärarlösa lektionerna innebar. Däremot tycks folkpartiet ha bytt åsikt. Jag hälsar det med tillfredsställelse. Den som bättrar sig skall inte anklagas för det. Men det kan ändå vara värt att påminna om att folkpartiet var med om att införa systemet med lärarlösa lektioner. Det skedde för att spara på statens utgifter. När folkpartiet nu beklagar sitt misstag — bomskott kallas det nu — och vill återinföra lärarledd undervisning på dessa timmar, sker det utan att man tillför de pengar som behövs eller i övrigt anvisar någon väg till lösning. Folkpartiet säger bara käckt att riksdagen bör upphäva beslutet om denna s.k. reform. Det kan vara värt att notera. Tyvärr har det inte framgått av den massmediala informationen att folkpartiet på detta sätt så att säga smiter från notan. Något stöd för ett avskaffande av lärarlösa lektioner kan man tyvärr inte finna i centerns och moderaternas motioner. Därav kan man dra den slutsatsen att med en borgerlig regering hade systemet med lärarlösa lektioner getts en mera permanent karaktär.
Herr talman! Georg Andersson konstaterade att det fanns skillnader mellan de tre icke-socialistiska partierna. Det är riktigt. Det var inte någon större politisk nyhet. Jag talade för min del om hur en liberal utbildningspolitik ser ut. Jag tror att profilen är helt tydlig för den som lyssnade eller för den som läser vår motion. Ja, vi erkänner att det var ett misstag att besparingsförslaget utformades så som det gjordes. Det var inte så att man bestämde sig för att lärarlösa lektioner skulle hållas, men tyvärr angav man också detta som en möjlighet. Men i vår motion säger vi klart att vi anser att man bör återföra detta den 1 juli 1984. Vi smiter inte alls från någon nota. Georg Andersson får läsa på litet bättre. Det lönar sig alltid att läsa noggrant vad vi har skrivit. Vi står för det.
Herr talman! Jag har läst partimotionen, jag har lyssnat till Jan-Erik Wikström, och jag har tvingats konstatera att Jan-Erik Wikström inte anvisar de erforderliga resurser som krävs för att upphäva den besparing som folkpartiet, centern och moderaterna var eniga om att införa. Det var ändå på det sättet att lärarlösa lektioner — vad man än kallar dem — infördes för att göra en besparing av statens utgifter. Upphäver man ett sådant beslut, måste det rimligtvis kosta någonting. Det är den notan som folkpartiet smiter ifrån. Man överlämnar till regeringen att återkomma med förslag om hur frågan skall lösas. Regeringen är beredd att utarbeta sådana förslag, men det hade varit välgörande om folkpartiet, som införde detta system, också hade velat medverka till att avskaffa detsamma.
Herr talman! Redan i den politiska pappslöjden får vi lära oss att vi inte har någon skyldighet att anvisa medel för ett budgetår som ligger ett år fram i tiden. Det vi har sagt är att riksdagen bör besluta om detta nu, så att skolorna isin planering vet att besparingsverksamheten inte bör omfatta detta. Vi kan inte smita från en nota, när rätten ännu inte har serverats av regeringen.
Herr talman! Det var folkpartiet som serverade den sparsamma soppan. När den nu skall ersättas med något annat, som är mera innehållsrikt, bär naturligtvis också folkpartiet ansvar för att förse denna nya anrättning med något reellt innehåll.

Herr talman! Det finns inget viktigare för skolan än att till den unga generationen förmedla ett tillräckligt mått av kunskaper och färdigheter. Den uppgiften går skolan i dag inte till fullo i land med.

Unga människor förmenas den utbildning och den utveckling som de har rätt att kräva, och som landet behöver. Att Sverige i dag sackar efter i den internationella utvecklingen är inte naturbundet utan självförvållat. Och att så många ungdomar i dag känner uppgivenhet och modlöshet inför framtiden är faktiskt i långa stycken en missriktad skolpolitiks fel. Det är välgörande att Myrdal avlägsnar några av utbildningsdebattens tabun. Än mera välgörande hade det emellertid varit om han förenat detta med en analys av sitt eget partis ansvar för att skolan i många hänseenden misslyckas med att leva upp till de krav vi har rätt att ställa. För det är socialdemokratin som bär huvudansvaret för kunskapsförfallet, även om många socialdemokrater nu gör sitt yttersta för att glömma och förtiga. Lena Hjelm-Wallén gjorde för sin del ett sådant försök i en intervju i tidningen Dagen den 21 januari i år. Hon säger: ”För oss socialdemokrater har det varit självklart att skolan skall lära ut kunskaper.” Konfronterad med 1973 års betygsutrednings herostratiskt ryktbara uttalande om att ”inriktningen på kunskaper och färdigheter riskerar att skymma skolans övergripande mål” blir utbildningsministern emellertid enligt Dagen för ett ögonblick litet osäker. Lena Hjelm-Wallén medger att ”man ibland uttrycker sig slarvigt”. Men, försäkrar hon, ”vi har aldrig skrivit någon proposition där det stått något liknande”. Voilå: ingen proposition! Intervjun med utbildningsministern är avslöjande i åtminstone två hänseenden. Det första handlar om bristen på förståelse för att kunskapstillväxt genom skolan kräver att fasta kunskaper värderas och uppskattas i samhället utanför skolan. Den uppskattningen saknade — och saknar alltjämt — socialdemokratin. ”Vi tvingas konstatera att dagens skola i hög utsträckning präglas av ett klassiskt kunskapsförmedlande, som ärvts från skolsystem till skolsystem och som utformats utifrån värderingar från ett helt annat samhällssystem än vårt”, som Lena Hjelm-Wallén själv uttryckte saken på den socialdemokratiska partikongressen 1975. Så lät socialdemokraternas fältrop. Kunskaper blev någonting fult, liksom fasta normer och värderingar om rätt och fel. Det skulle diskuteras och förhandlas. Liksom i Rousseaus Émile skulle det upplevasi stället för att läras. Fasta kunskaper blev ett utslag av ett borgerligt samhälle, som det var arbetarrörelsens uppgift att bekämpa. Härtill kom så, herr talman, korporativismen. I det samhälle socialdemokratin på 1950-, 1960 och 1970-talen lade grunden till blev frågan om vad man representerade till sist viktigare än frågan vad man faktiskt hade för grund för sina åsikter. Medlemmarnas krav blev tyngre än kravet att vara skapande och originell. Sanning och rätt fick successivt vika för löst tyckande. Så underminerades själva grunden för kunskaper och kvalitet i vårt svenska samhälle. Dagen-intervjun vittnar om att socialdemokraterna ännu inte förstått att kunskaper inte kan gro i vilket samhällsklimat som helst. Intervjun ger emellertid, herr talman, besked också i ett annat hänseende, nämligen att socialdemokraterna inte är beredda att inse att åtskilligt konkret i skolan — somligt en gång introducerat med de bästa av avsikter — medverkat till de kunskapsbekymmer vi i dag möter. Några exempel är dessa: 1. Genom att man pålägger skolan allsköns uppgifter som inte först och främst har med kunskapsförmedlingen att göra störs koncentrationen och arbetsron. Det låter sig väl sägas att skolan skall klara av att öka elevernas kontakter med varje vrå av samhället utanför skolan, medverka till ökad jämställdhet, träna demokratiska arbetsformer etc. — allting viktigt i ett samhälle som vårt. Men på ett begränsat tidsutrymme tar dessa andra uppgifter så mycket tid från kunskapsförmedlingen att skolan till slut riskerar att inte klara att förbereda eleverna för någonting. 2. Den gradvisa urholkningen av betygssystemet har gett eleverna intrycket att det inte spelar så stor roll vad de kan eller inte kan. Under den mänskligt anslående, men i själva verket grymma, föresatsen att det gäller att så långt det är möjligt undvika att bedöma människor, minskar man skolans förutsättningar att förmedla de kunskaper eleverna faktiskt behöver. Den kravlösa skolan, där kunskaper och prestationer inte behöver bedömas, är en falsk illusion. De stora förlorarna är eleverna, som med otillräckligt kunnande utlämnas åt allsköns godtycke. 3. Skolan präglas alltjämt snarare av en strävan efter att uppnå ett politiskt jämlikhetsideal — minns Gunnar Myrdal! — än av ambitionen att ge varje elev chansen att lära sig så mycket som möjligt. Nivågruppering får t.ex., alldeles oavsett en sådan undervisnings förtjänster för alla inblandade elever, inte användas mer än under en strikt begränsad tid. Tillvalskurser får på högstadiet bara arrangeras inom sådana områden som inte riskerar att motverka den offentliga maktens jämställdhetsambitioner. Vad den enskilde eleven vill eller kan är av underordnad betydelse. Herr talman! Socialdemokratin är teoretiskt och praktiskt oförberedd för de förändringar i skolan och den högre utbildningen som vi måste genomföra för den enskildes och för vårt lands skull. Vi moderater har förmånen av att inte ha historien emot oss. Vi har genom åren varnat för vad som höll på att hända. Men socialdemokratin lyssnade inte. I vår motion om skola och högre utbildning lägger vi fram ett program för bättre kunskaper i skolan. Våra huvudpunkter är i korthet följande: 1. Skolmonopolet måste brytas. Skolor som är beredda att följa läroplanens krav skall också få stöd. Någon skönhetstävling fristående skolor emellan med den offentliga makten som domare accepterar vi inte. Regeringens oginhet gentemot andra skolor än de offentliga håller just nu uppenbarligen på att kosta en rad Waldorfskolor det stöd dessa enligt uttryckligt riksdagsbeslut har rätt att få. 2. Varje stadium i skolan måste få en chans att klara sin uppgift. Högre stadier kan aldrig kompensera vad lägre stadier brustit. Lågoch mellanstadiets arbetsmiljö måste förbättras, bl.a. genom en systematisk samverkan med förskolan och hemmen. Lärarutbildningen måste reformeras. 3. Högstadiet måste bättre än i dag förmå att ta till vara varje elevs anlag och förutsättningar. Tillval skall styras av elevernas intressen. Temastudier bör utnyttjas för att öka möjligheterna att klara skärpta krav i gymnasiesko ' lan. Betyg behövs i alla stadier. Betygen är inte något nödvändigt ont utan en rättighet. 4. Yrkesutbildningen i gymnasieskolan måste läggas närmare företagen. Det blir både billigare och bättre än dagens alltför starka uppdelning mellan utbildningen och den verklighet där denna skall utnyttjas. Den del av gymnasieskolan som syftar till att förbereda för högre utbildning måste också kunna attrahera de elever som tänker gå vidare. Därför är ett nytt antagningssystem till högskolan nödvändigt. Herr talman! De behörighets-, urvalsoch antagningsregler till högre utbildning som var ett av huvudnumren i socialdemokraternas och dess värre centerns s.k. högskolereform har varit en tragedi, inte bara för den högre utbildningen utan också för gymnasieskolan. Genom behörighetsreglerna invaggas eleverna i tron att det enda som behövs för att klara högre utbildning är nödtorftiga kunskaper i engelska och svenska. Hur man klarar andra ämnen är av mindre betydelse. Allmänbildningen utmönstras steg för steg ur skolpolitiken. De nya antagningsreglerna, som elever och föräldrar enligt samstämmiga och talrika uppgifter har all möda i världen att över huvud taget begripa, fullbordar sammanbrottet. De enda som vunnit något är de som finner sysselsättning i papperskvarnen. Antalet personer anställda för att sköta antagningen lokalt har mer än fördubblats — i vissa fail mer än fyrfaldigats. Antalet anställda på den centrala antagningsenheten på UHÄ uppgår till drygt 60 personer. Antagningstiderna har successivt måst tidigareläggas på grund av systemets invecklade urvalsregler och kravet på enhetlighet. Det hari sin tur medfört att antagna studerande på grund av ändrade planer efter ansökningstidens utgång inte kunnat ta i anspråk tilldelade utbildningsplatser. Antalet tomma utbildningsplatser har i vissa fall blivit förfärande stort, trots att många behöriga sökande inte kunnat beredas plats. Herr talman! Antagningssystemet har alltså — förutom att det blivit komplicerat, svåröverskådligt och besvärligt att informera om, vilket är raka motsatsen till vad som avsågs — blivit en betydande administrativ börda, och det har lett till resursslöseri i form av outnyttjade studieplatser. Ändå är detta inte det värsta. Än värre är faktiskt urvalsreglerna som sådana. De sökande bedöms i första hand inte efter sina meriter och förutsättningar att klara utbildningen. I stället värderas de genom kvoteringsreglerna som representanter för en grupp, som de av någon anledning anses tillhöra. Härtill kommer de meritpoäng som de sökande tilldelas efter livserfarenhet eller de år som de inte ägnat sig åt egen utbildning. Enligt antagningsterminologin kallas detta arbetslivserfarenhet. Om erfarenheternaii fråga har något samband med sökt utbildning har i sammanhanget ingen som helst betydelse. Det är inte underligt, herr talman, om ett sådant system förleder skolungdom att göra taktiska val av gymnasielinjer eller att tro att kunskaper saknar betydelse. Systemet premierar ett tänkande som innebär att man genom ett smart val av ämnen och linje samt därefter genom anställning — det är ointressant vilken man väljer — skrapar ihop så många meritpoäng som Hur kan någon tro att sådant vetenskapligt och ekonomiskt sett återger Sverige en tätplats i världen? Kravet på s.k. arbetslivserfarenhet — för sådan har blivit en nödvändighet när det gäller eftersökta utbildningsvägar — har fått särskilt allvarliga effekter. Medianåldern för de antagna har höjts drastiskt. Ökade anspråk ställs på studiefinansieringssystemet, eftersom äldre studerande ofta iklätt sig en ökad försörjningsbörda jämfört med yngre studerande. Svårigheterna ökar att rekrytera de mest lämpade till forskarstudier. De som antas är relativt gamla. Deras yrkesverksamma tid blir i motsvarande mån kortare. Kvaliteten på den högre utbildningen och forskningen blir lidande. Så ser, herr talman, den verklighet ut som socialdemokraterna har skapat — ett egendomligt jämlikhetstänkande på det intellektuella planet, som Gunnar Myrdal har sagt. Inom utbildningsdepartementet funderar man på hur det skall bli med antagningssystemet i framtiden. Herr talman! Förmår man — och det är något som vi moderater kräver — att bryta upp från det man själv en gång skapat för att ge kunskaper och kompetens ett nödvändigt svängrum? Vi betvivlar det. Antagningssystemet är för nära lierat med socialdemokratins ideologi och historia. Också på utbildningsområdet blir det dess värre så att den här mandatperioden kommer att innebära tre förlorade år.

Herr talman! Jag sade tidigare i kväll att moderater ibland tycks älska att tala illa om den svenska skolan. Vad Per Unckel här uttalat är ett belysande exempel på det. En lång rad väldigt mörka, negativa bilder av det svenska utbildningsväsendet målades upp: Sverige sackar efter. Ungdomar saknar livsmod. Allt ont beror på den svenska skolan och utbildningen. Per Unckel talade också om kunskapsförfall. Jag tycker väldigt illa om förvrängningar och förfalskningar av det slaget. Per Unckel vill här liksom befästa myter, som framför allt moderaterna tycker om att sprida, om det svenska skolväsendet som någonting uruselt. Det gör han för att han vill framhålla hur dåliga socialdemokraterna har varit under årens lopp — ja, inte bara dåliga och oskickliga utan också rent av illvilliga. Tror Per Unckel på den bild han ger? Uppskattning av kunskaper saknas i dagens samhälle, påstår Per Unckel. Jag skulle verkligen uppskatta om Per Unckel, när han talar i Sveriges riksdag, visar prov på mera kunskap om svenskt utbildningsväsende. Fasta normer om rätt och fel har raserats, fortsätter Per Unckel. Är det en riktig bild av arbetarrörelsens insatser i detta land, arbetarrörelsens kamp för rättvisa och demokrati? Det har i hög grad varit fråga om normer och värderingar som vi har stått för och som vi velat föra in i svenskt utbildningsväsende. Det har inte till fullo lyckats till belåtenhet, men vi fortsätter vårt arbete. När vi har byggt ut demokratin och flera har fått mera att säga till om, kallas detta för korporativism av Per Unckel. När flera får vara med och bestämma, är det ett uttryck för kunskapsförakt. Oduglingar har kommit in och lagt sig i. ”Den kravlösa skolan” talar Per Unckel föraktfullt om. Låt mig säga: Den finns inte. Jag är själv förälder till flera barn, som har gått igenom och delvis befinner sig kvar i det svenska skolväsendet. De har inte upplevt ”den kravlösa skolan”. I min egen lärargärning har jag inte företrätt — och jag vet att inte heller mina kolleger har gjort det — ”den kravlösa skolan”.

Herr talman! Georg Andersson är ledsen över att jag är kritisk mot skolan. Jag skulle vara oerhört glad, om jag slapp att vara det. Det skulle nämligen innebära att skolan var bra och att våra ungdomar fick den utbildning som de har rätt att kräva. Men när den inte är bra, när vi inte ger ungdomarna möjlighet att utvecklas maximalt, då är det vår skyldighet, Georg Andersson, att här stå upp och säga som det är. Den största försyndelse som vi kan göra gentemot dagens ungdomar är att vägra att se vad som händer i skolan, att vägra erkänna misstag, Georg Andersson, och att vägra att nu rätta till det som är fel för att ändå dagens ungdomar skall få den utbildning och den kunskap som de har rätt att kräva. Georg Andersson säger att jag står i talarstolen i akt och mening att befästa myter. Har Georg Andersson läst Gunnar Myrdals memoarer? Georg Andersson nickar på huvudet, vilket tyder på att han har läst men inte förstått eller läst och avvisat. Gunnar Myrdal kan ändå inte vispas åt sidan som någon moderat mytbildare. Vad Gunnar Myrdal säger om den svenska skolan har jag inte drömt om att säga från denna talarstol. Men jag vill påpeka att det inom socialdemokratin gudskelov på sina håll finns en spirande insikt om att vad man tidigare gjort har varit fel. Om Georg Andersson har läst men inte förstått eller velat ta till sig Gunnar Myrdal, har han läst Sverker Gustavsson, förstått honom och velat ta honom till sig? Sverker Gustavsson varnar för vad som håller på att hända inom den högre utbildningen. Att socialdemokrater inte vill lyssna på moderater har jag om än med beklagande en viss förståelse för. Partipolitiken fungerar tydligen på det sättet. Men lyssna då för Guds skull på era egna, när de säger samma sak men kanske i ett högre tonläge än vi moderater använder. Lyssna inte för moderaternas skull men för dagens ungdomars skull, för det är deras framtid denna diskussion gäller. Arbetarrörelsen har alltid slagits för fasta normer, framhåller Georg Andersson, i polemik med min antydan om att det kanske inte riktigt skulle vara så. Får jag upprepa vad jag citerade från Lena Hjelm-Walléns uttalande 1975 om att det då fanns något slags klassiskt kunskapsförmedlande som härrörde från den skola som arbetarrörelsen inte ville veta av. Vad var det för klassiskt kunskapsförmedlande, Georg Andersson, som ni kände sådan obetvinglig lust att utrota?

Herr talman! Jo, Per Unckel, jag har läst Gunnar Myrdal. Jag fick hans bok när jag lämnade kulturutskottet och övergick till utbildningsutskottet. Om jag ”läst men icke förstått” beror i så fall måhända på den gamla skolan, som jag har gått i och som Gunnar Myrdal talar så väl om. Enligt honom var allt bra då, på 1930-talet, när det var få studenter, när professorerna bestämde allt och inte så många lade sig i. Jag delar inte Gunnar Myrdals uppfattning om den skolan — han må vara socialdemokrat hur mycket som helst. Per Unckel säger att han har förmånen att inte ha historien emot sig. Men visst har han och moderaterna det! Jag vågar hävda att vi i det gamla samhället, som är ert ideal i de här sammanhangen, hade en sämre skola— jag har själv gått i den. Nu har moderaterna lagt fram sin motion på skolområdet, och den innehåller ganska häpnadsväckande saker. Man säger: Bättre kvalitet — mindre resurser. Vi tar bort nästan en halv miljard från anslaget för skolan, och så ger vi litet mer till fristående skolor. Sedan genomför vi nya reformer på det ena och det andra området. Då blir det bättre kvalitet. Men ekvationen går inte ihop. Man måste ha dåliga matematiker i den moderata riksdagsgruppens kansli. Arbetslivserfarenhet är någonting som Per Unckel föraktar. Men finns det inte något av värde i den, Per Unckel? Tror inte Per Unckel attt.o.m. vi här i kammaren har glädje och nytta av arbetslivserfarenhet, liksom ungdomar har det, när de går ut från en utbildning för att skaffa sig ett yrke? Per Unckel önskade att han kunde tala väl om den svenska skolan. Men han har inte gjort det. Jag vill fråga: Finns det inte något gott att säga om den svenska skolan i dag? Om det gör det, så säg det i så fall! Jag tror att det skulle gagna den utbildningspolitiska debatten. F. ö.: Moderaterna har ju ändå styrt och ställt under sina år i regeringsställning. Utförde ni då ingenting som var bra, som gjorde skolan bättre och som i så fall kan sägas här? Slutligen: Vill Per Unckel skapa en skola för alla, även för de svaga? Varför tar ni från olika områden bort resurser som berör just de svaga?

Herr talman! Det finns mycket gott att säga om den svenska skolan, bl.a. att den inte längre är den gamla privilegieskolan, som vi övergav för att ge alla möjlighet att få utbildning. Men låt oss då, Georg Andersson, satsa icke bara på att ge alla utbildning, utan på att ge alla bra utbildning! Varför skall det faktum att jag nu kritiserar skolan tas till intäkt för att jag vill tillbaka till en skola på 1930-talet? Jag vill ha en skola som ger utbildning åt alla efter vars och ens anlag, inte en skola som bara ger utbildning för några få som förmår att smart och finurligt ta sig igenom den byråkratiska labyrint som utbildningsväsendet dess värre i så hög grad har kommit att bli. Som Georg Andersson alldeles säkert hörde, sade jag att jag inte håller med Gunnar Myrdal i all hans kritik av skolan. Jag vill inte tillbaka till hans skola. Men jag tycker att det finns fog för socialdemokraterna att fundera över en del av den kritik som Gunnar Myrdal framför, eftersom ni uppenbarligen inte lyssnar på moderaterna, eller på Sverker Gustavsson — eller varför inte på Bo Gustafson, för att ta ytterligare en av de många socialdemokrater som nu sällar sig till de konstruktiva kritikerna av vad ni har gjort under de senaste 15 åren. Georg Andersson säger att den moderata skolpolitiken ger uttryck för en människosyn som han uppenbarligen är mycket avog mot. Vad är det för fel på att låta elever välja själva, Georg Andersson? Vad är det för fel i att olika utbildningsinriktningar erbjuds elever med olika fallenhet? Vad är det för fel på att ge elever betyg? Vad är det för fel på att ge eleverna en utbildning som kvalitativt håller för något och inte flummas bort? Vad är det för människosyn bakom den typen av krav som är så föraktlig? Georg Andersson säger sig ha funnit beviset för att moderaterna faktiskt inte klarar att upprätthålla kvaliteten, genom att han nu har kommit på att vi sparar 400 miljoner — av 30 miljarder, herr talman — på utbildningshuvudtiteln? Det vittnar om en alldeles påfallande fantasilöshet om socialdemokraterna tror att kvaliteten faller genom att man i världens dyraste skola, under en tid när Sverige har ett budgetunderskott uppemot 100 miljarder kronor, inte kan spara 400 miljoner av 30 miljarder. Skolan hänger inte bara på pengarna, Georg Andersson. Skolan hänger på den organisation som man förser skolan med för att inom denna organisations ram skapa utrymme för det kvalitativa och orginella skapande som eleverna har rättighet att få sig erbjudet genom skolans försorg.

Herr talman! Det har gått en tid sedan regeringsskiftet, och det kan finnas anledning att granska den nu förda regeringspolitiken också utifrån utbildningspolitiska aspekter. Den nya politiken, eller rättare sagt de ansatser till förändringar som nu kan märkas, skall då ställas i relation till den politik som förts under de föregående åren med icke-socialistiska regeringar. De åren har kännetecknats av en kraftig utveckling mot en alltmer decentraliserad skola, en skola med ökat lokalt ansvarstagande och ett lokalt inflytande över skolans utveckling. Den har också kännetecknats av en rationalisering och förenkling av den statliga skoladministrationen, som i sin tur inneburit en effektivisering och icke föraktliga besparingar. En del av detta rationaliseringsarbete är nu socialdemokraterna på väg att rasera, och jag skall, herr talman, återkomma till detta. Utbildningsutskottets ordförande Georg Andersson har nyss enligt känd förebild sträckt ut den öppna handen. Låt mig lägga ett par konkreta frågeställningar i den, så får vi se resultatet. En mycket medveten strävan, som kännetecknar de senaste årens utveckling i skolan, har varit att ge eleverna en bättre arbetslivsförberedelse. En utökad och förstärkt studieoch yrkesorientering och en vidgad praktisk arbetslivsorientering har varit och är alltjämt viktiga ingredienser i denna arbetslivsförberedelse. Om detta har vi tidigare varit överens här i riksdagen. När det gäller studieoch yrkesorienteringen beslöt riksdagen under förra året, efter en lång försöksperiod, att ge syo-organisationen en fast förankring i skolans övriga verksamhet. Och vi beslöt att inrätta statligt reglerade tjänster, i vilka det skulle ingå både syo och undervisning. På det sättet gav vi syo-funktionärerna möjligheter att få hela tjänster förlagda till i huvudsak en skolenhet. Vi lade också fast att skolans studieoch yrkesorientering skall präglas av en helhetssyn och att den är en angelägenhet för alla som är verksamma i skolan, såväl skolledning som övrig personal. Det här beslutet vill socialdemokraterna riva upp, och min fråga till Georg Andersson måste bli: Varför överger socialdemokraterna nu tanken på en stabil syo-organisation? På samma sätt är det med skolans arbetslivsorientering. Den skall ingå i skolans verksamhet från första till sista årskursen och vara en del i skolans samhällsoch omvärldsorientering. Den praktiska arbetslivsorienteringen skall nu omfatta minst sex veckor och gälla flera sektorer i arbetslivet. Den vidgade praon är ett resultat av centerns propåer under läroplansarbetet. Det nya synsättet när det gäller prao innebär emellertid inte bara att vi avsätter mer tid utan även att tonvikten läggs vid att prao på ett planerat och systematiskt sätt ingår i skolans undervisning. All undervisning i skolan vinner på att vara verklighetsförankrad. Det kan gälla tillämpningen av kunskaper i praktiskt arbete, var man har nytta av sina inhämtade kunskaper och hur man har möjlighet att fördjupa sig inom ämnesområden som man blir speciellt intresserad av. Att förbereda eleverna för arbetslivet i vid bemärkelse är enligt vår mening en av skolans viktigaste uppgifter, och det är djupt oroande att den socialdemokratiska regeringen i årets budgetproposition föreslår en stor besparing, som helt slår undan förutsättningarna för en stor del av läroplanens intentioner med den vidgade praon och för skolans arbetslivsförberedelse. Genom att ta bort statsbidraget till lärarveckotimmar för den tid som motsvarar elevernas prao rycker man undan sambandet mellan undervisning och arbetslivsförberedelse. Här är min fråga till Georg Andersson: Har socialdemokratin gett upp tanken att en god arbetslivsförberedelse är ett av skolans viktigaste mål? Visserligen har den debatten aktualiserats de senaste dagarna, men jag kunde knappast föreställa mig att Gunnar Adler-Karlsson var en inspiratör till den socialdemokratiska budgetpropositionen. Låt mig till sist, herr talman, beröra ytterligare ett av de socialdemokratiska ”profilförslagen”. Det gäller återinrättandet av SIL, Statens institut för läromedelsinformation. Vi lär få anledning att återkomma till den frågan här i kammaren, och jag skall därför inskränka mig till att fråga Georg Andersson om han delar min uppfattning att det är rimligt att läromedels frågorna är knutna till övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete, till utvecklingen av nya läroplaner, till utvecklingen av nya utbildningsvägar inom gymnasieskolan, ete.? Om Georg Andersson delar den uppfattningen borde vi också kunna vara överens om att det inte behövs någon särskild, fristående myndighet för dessa frågor, och vi skulle också kunna spara ett antal miljoner. Herr talman! Jag söker inte debatt med Per Unckel, och han må gärna hacka på socialdemokratin — det ingår väl i den nya profileringen. Men ett påstående av honom kan inte få stå oemotsagt: Dagens skola är inte kravlös. Per Unckel må vara förlåten — han har ju nyss börjat sin prao på skolans område — men jag skulle vilja rekommendera ett eller annat studiebesök i skolans vardag och verklighet. Och innan dess —läs gärna en eller annan sida i den läroplan med mål och riktlinjer som förvisso inte signerats av Gunnar Myrdal men väl av Per Unckels partikamrat Britt Mogård, om hon är bekant!

Herr talman! Larz Johansson har ställt några frågor; jag skall kort besvara dem. Beträffande förstärkningen av studieoch yrkesorienteringen har vi uppfattningen att det är en viktig insats i skolans arbete. Vi har upprepade gånger betonat detta och krävt insatser för att göra den god och meningsfull. Riksdagen fattade ett beslut, och mittenregeringen beställde av UHÄ ett förslag till en organisation av syo-utbildningen. Det visade sig då att det inte var något bra förslag — det måste omarbetas. Det sitter vi nu och jobbar med i utskottet. Vår inställning är alltså att det är viktigt med syo i dagens och framtidens skola. När det gäller budgetpropositionens förslag till besparingar i fråga om prao vill jag hävda att dessa besparingar inte alls slår undan förutsättningarna för en meningsfull prao. Arbetslivsförberedelse är ett viktigt mål i skolan. Detta är också en organisatorisk fråga. Efter att ha studerat skolöverstyrelsens förslag har vi funnit att här finns det utrymme för omprioriteringar av pengar utan att prao försämras. De besparingar vi gör här kan satsas på att underlätta i lågstadiet, att minska problemen där. Vi har tidigare diskuterat en insats på 30 milj.kr. Vi kan också förstärka insatserna för ungdomsuppföljningen. När jag läser centerns partimotion, där man går emot besparingar på prao på 148 milj.kr., saknar jag en anvisning på hur de pengarna skall täckas in. Vill ni inte vara med om att satsa 30 milj.kr. och 112 milj.kr. på lågstadieresp. ungdomsuppföljningen?
Herr talman! Om det må tillåtas mig att yttra mig under prao-perioden vill jag rekommendera Larz Johansson att när protokollet föreligger läsa vad jag sade om kravlösheten. Jag talade om avvecklingen av betygen och sade i anslutning till detta att en kravlös skola är en farlig illusion. En kravlös skola är en skola som inte sätter betyg på elevernas prestationer. Moderaterna vill ha betyg i alla skolans stadier. Moderaterna tycker inte att det är fult att ställa krav.
Herr talman! Georg Andersson sade att socialdemokraterna upprepade gånger har krävt insatser för att förstärka syo. De insatserna fattade riksdagen beslut om för ett år sedan. Där behövs alltså inga förändringar. UHÄ har inte alls till uppgift att utarbeta något förslag till en ny organisation. Dess uppgift inskränker sig till att redovisa hur den utbildning som riksdagen har beställt skall gå till. Det behöver inte på något sätt påverka organisationen, de statligt reglerade tjänsterna och den organisation som vi har lagt fast för syo. Jag tar inlägget från Georg Andersson som ett instämmande i att beslutet i den delen skall ligga fast. Den besparing som socialdemokraterna har redovisat för prao avvisar vi. Skälet till det är helt enkelt att vi inte tror att den är genomförbar. Vi tror inte att det blir den besparing som budgetpropositionen redovisar. Man kan på sin höjd åstadkomma en övervältring av kostnaderna på kommunerna, och det vill vi inte vara med om. Den omprioritering som Georg Andersson talar om är riktig så till vida att det rör sig om 30 milj.kr. till lågstadiet. Men när det gäller insatserna för arbetslösa ungdomar, för ungdomsuppföljningen, är skillnaden ungefär 22 milj.kr. mellan den medelsanvisning som nu föreslås och den som utgick under föregående år och ingalunda 112 miljoner som Georg Andersson sade. De insatserna tror jag således är möjliga att göra ändå. Det är bra att Per Unckel och jag nu kan vara överens om att dagens skola inte är kravlös. Men det är i så fall ett försåtligt sätt som moderaterna för debatten på. Jag tror nog att svenska folket i gemen har den uppfattningen att moderaterna anser att dagens svenska skola, med den läroplan som vi nu har och som moderaterna har varit med om att genomföra, är dålig. Det är därför bra om Per Unckel nu kan hålla med om att dagens svenska skola är kvalitativt god. Den har sina brister, men det är inte en dålig skola och det är inte en kravlös skola.
Herr talman! Jag skall bara kommentera en enda sak. Larz Johansson räknar fel när det gäller dessa 112 milj.kr. till ungdomsuppföljning. Han jämför med den borgerliga regeringens budget i fjol. Nu räknar Larz Johansson sig till godo den förstärkning som gjordes under den socialdemokratiska regeringen strax före årsskiftet. Men så räknar man vanligtvis inte vid budgetjämförelser.

Herr talman! Larz Johansson måtte höra dåligt. Jag har inte behövt rätta till någonting, utan jag har bara stillsamt upprepat vad jag sade i mitt första anförande. Både Georg Andersson och Larz Johansson tycks inte ha lyssnat till vad jag då sade. Dagens skola är inte kravlös. Men den betygsnegativism, för vilken Georg Andersson är en framstående representant, leder åt ett håll som ökar kravlösheten.
Jag vill påminna om att repliken gällde Larz Johanssons inlägg.
Förlåt, herr talman. När jag säger att dagens skola inte är kravlös, så är det inte detsamma som att jag säger att den till alla delar är bra. Dagens skola innehåller många bekymmer, som det också är Larz Johanssons uppgift att uppmärksamma och lägga konstruktiva förslag för att rätta till.
Herr talman! När det gäller den budgetproposition som nu har framlagts gör jag jämförelser mellan det ena budgetåret och det andra. Då blir skillnaden mellan beloppen till ungdomsuppföljningen inte mer än 22 milj.kr. De pengar som har kommit ungdomsuppföljningen till godo under det nuvarande budgetåret är i första hand 60 milj.kr. och i ett senare skede, efter regeringsskiftet, ytterligare 90 milj.kr. tillförda av arbetsmarknadsmedel. Dessa pengar står alltså till förfogande för ungdomsuppföljningen. De ökade resurser som i och med de föreslagna förändringarna i budgetpropositionen kommer att tillföras nästa budgetår belöper sig till 22 milj.kr. Det är detta belopp som i så fall behöver finansieras. Sedan tycker jag det är bra att vi en gång för alla kan slå fast att alla missförstånd är undanröjda och att moderaterna numera anser att dagens svenska skola icke är kravlös.

Herr talman! Sverige är ett befolkningsmässigt litet land. En relativt stark koncentration och specialisering av den högre utbildningen och forskningen är därför enligt min uppfattning nödvändig. Riksdagen har också fattat beslut om att en fast organisation för forskning och forskarutbildning får finnas endast vid de sex universitetsorterna och i Luleå. För en kvalitativt högtstående högskoleutbildning krävs ett nära samband med forskningen. Därigenom får de studerande större möjlighet att tränga ner på djupet inom några ämnesområden, stifta bekantskap med aktuell forskning och forskningsmetodik samt att träna upp ett vetenskapligt och kritiskt synsätt. För att kvaliteten skall kunna upprätthållas är det väsentligt att de tillgängliga resurserna inte sprids ut på alltför många högskoleenheter. Samtidigt är det angeläget att den högre utbildningen blir tillgänglig för så många som möjligt. Den senare tanken låg till grund för de möjligheter som genom högskolereformen öppnades för de mindre högskolorna att erbjuda traditionell universitetsutbildning — framför allt i form av enstaka kurser och lokala linjer och inom de förutvarande filosofiska fakulteternas område — utöver den postgymnasiala utbildning som gavs på dessa orter även före reformen. De lärare som används har sällan någon erfarenhet — eller i varje fall sällan någon som är aktuell — från forskningsarbete. Högskolereformen innebar att en administrativ apparat med rektorer, förvaltningschefer, beslutande organ på olika nivåer m.m. byggdes upp på ett antal nya orter. På vissa mindre högskolor uppgår administrationskostnaderna till mer än 15 96 av högskolans totala statsanslag. Eventuella tidigare band med universieten har i de flesta fall efter hand klippts av. Högskoleorganisationen har, tvärtemot högskolereformens syfte, blivit mer stelbent än tidigare. Från kvalitetssynpunkt vore det en avgjord fördel om utbildningen vid de mindre högskolorna i stället organiserades i form av decentraliserad undervisning med lärare hämtade från någon av forskningshögskolorna. På detta sätt skulle också nya orter temporärt kunna erhålla högskoleutbildning utan att stora investeringar i fasta anläggningar och personal behövde göras. Forskningsanknytningen skulle gynnas, vilket skulle inverka positivt på utbildningens kvalitet. En parlamentarisk kommitté, uppföljningskommittén, hade tidigare i uppdrag att lägga fram förslag om förenklad administration och besparingar inom högskolan. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen har lagt ner kommittén. Kommitténs arbete avses fullföljas internt inom utbildningsdepartementet. Den mångomtalade ”utsträckta handen” visade sig vara en gest utan reellt innehåll. I en fråga av vitalt intresse för utbildningspolitiken föredrar regeringen, till skillnad från tidigare regeringar, att arbeta enbart internt. Något försök att uppnå bred politisk enhet i dessa frågor kommer uppenbarligen inte att göras. Herr talman! Kvalitetsaspekten kommer in på många områden inom högskolan, exempelvis inom de s.k. AU-utbildningarna. Den av UHÄ tillsatta s.k. AU-utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag till förändringar av utbildningslinjerna inom sektorn för administrativa, ekonomiska och sociala utbildningar. Regeringen lägger nu fram förslag om förändringar på grundval av utredningens och UHÄ:s överväganden. Således föreslås bl.a. ett mindre antal linjer inom sektorn än tidigare, uppdelning av ekonomlinjen i etapper, lokalisering av den grundläggande etappen av denna till ett stort antal orter samt ett smärre resurstillskott till linjen. Däremot har regeringen inte ansett det vara ekonomiskt möjligt att förlänga utbildningen i enlighet med vad utredningen, UHÄ och en massiv remissopinion önskat. Jag har ingenting att invända mot den föreslagna linjeindelningen inom sektorn men beklagar djupt den uteblivna förlängningen av ekonomlinjen, eftersom en sådan skulle möjliggjort en väsentlig förstärkning av bl.a. revisorsutbildningen, vilken även i ett internationellt perspektiv är särskilt eftersatt. Jag tror dessutom inte att den korta utbildningen på 120 poäng i realiteten kommer att innebära en besparing. Studenterna kommer ändå, på ett eller annat sätt, att skaffa sig den behövliga kompetensen — genom att gå enstaka kurser eller att ta påbyggnadskurser. Enda möjligheten att hålla den totala kostnaden nere är att sätta en gräns för studiemedlens tid — studiemedel till 120 poäng och inget mera. Är det detta regeringen vill? Regeringens förslag om etappindelning av ekonomutbildningen avvisar vi moderater bestämt. Förslaget är belysande för socialdemokratisk utbildningspolitik.

På de mindre orterna kommer utbildningen att bli kvalitetsmässigt underlägsen de större högskolornas. Lärarna på de mindre orterna kan omöjligt vara kompetenta inom ett tillräckligt brett område. Oaktat detta kan de komma att undervisa inom ett flertal skilda specialiteter för vilka andra högskolor kan erbjuda kanske fyra eller fem lärare med särskild kompetens. Herr talman! Forskningen är av avgörande betydelse för vårt samhälles utveckling. Sveriges nuvarande välstånd har sin grund i tillgången på omfattande naturresurser men också i det kvalificerade forskningsoch utvecklingsarbete — från humaniora till teknik — som bedrivits vid våra universitet och högskolor, inom industrin och av enskilda människor. Grundforskningen vid universitet och högskolor är en nödvändig förutsättning för ett kvalificerat utvecklingsoch tillämpningsarbete vid offentliga institutioner och i näringslivet. Grundforskningen kan inte styras eller regleras fram. Forskarna måste vara fria i valet av arbetsform och metod. En högkvalitativ grundforskning förutsätter att det finns flera, sinsemellan fristående, anslagsgivare. Forskningsoch utvecklingsarbetet i industrin är därför av avgörande betydelse för vår industriella styrka. Det är oroande att FoU-andelen av svenska företags förädlingsvärde väsentligt understiger motsvarande andel i många av länderna i den industrialiserade världen. De svenska skattereglerna är i viss mån orsak till detta förhållande. Vi vill redan nu bestämt avvisa regeringens i finansplanen uttalade propå om att det s.k. FoU-avdraget skulle ersättas av selektiva statliga subventioner. En sådan åtgärd torde leda till att FOU-andelen av företagens förädlingsvärde i stället för att uppvisa en önskvärd tillväxt kommer att minska med ökade svårigheter att förbättra samhällsekonomin som följd. Kvalificerad forskning och utbildning är beroende av någorlunda varaktiga resurser och av rimlig stabilitet. Forskningsinriktning, metoder och problemställning får inte skifta enbart därför att en forskare som sysslar med ett ämne eller problem försvinner. I en miljö där forskningen riskerar att upphöra kan aldrig det långsiktiga arbete bedrivas som krävs för att forskningskvaliteten skall kunna vidmakthållas. Forskningsenheter med endast en eller några få forskare kan normalt inte utgöra en grund för forskning inom högskolan. Kommunikationerna mellan ibland helt obesläktade ämnesområden bidrar starkt till en kreativ forskningsmiljö. Dessa kontakter uppstår sällan då enbart ett fåtal forskningsinriktningar finns företrädda på en ort. Man uppnår då inte den s.k. kritiska forskningsmassan. Som tidigare nämnts måste Sveriges forskningsresurser koncentreras. Materiella och personella resurser saknas för att upprätthålla en utspridd forskning av hög standard. Vårt lands begränsade förutsättningar för ett brett forskningsarbete accentuerar behovet av internationella kontakter, inte minst på det nordiska planet. Ett samarbete över gränserna möjliggör även en mer objektiv värdering av svensk forskning och högre utbildning. En sådan värdering kan göras till ett led i statsmakternas prioritering mellan skilda forskningsfält. Under 1960 och 1970-talen har den s.k. sektorsforskningen vuxit i omfattning. Sektorsforskning kan definieras som forskningssatsningar av departement och verk, där forskningen organiseras i nära samarbete med beslutande organ och är direkt inriktad på att skapa underlag för beslut. Det finns i dag ett antal organ för skilda slag av problemorienterad sektorsforskning inom den offentliga sektorn. Styrelsen för teknisk utveckling under industridepartementet, försvarets forskningsanstalt under försvarsdepartementet och statens råd för byggnadsforskning under bostadsdepartementet kan nämnas som exempel. Delar av sektorsforskningen är av mycket hög standard. Skilda förhållanden medverkar emellertid till att sektorsforskningen ofta inte ger det utbyte som skulle ha kunnat uppnås om medlen i stället kanaliserats till universitet och högskolor. Det fria och obundna sökandet efter nya problem riskerar att gå förlorat genom en nära anknytning mellan forskning och myndigheter. Sektoriseringen medför att forskningens tillgänglighet och offentlighet minskar såväl för allmänheten som, vilket är än viktigare, för forskarsamhället utanför sektorinstitutionen. Därmed minskar möjligheten att bedöma forskningens värde. De avvägningar som låg till grund för beslutet om forskningsinsatsen riskerar vid en intern bedömning att prägla utvärderingen. Forskarens karriärmässiga beroende av uppdragsgivaren kan ha en oförmånlig inverkan. Internationella kontakter och därmed sammanhängande prövning av resultaten förekommer i alltför liten utsträckning. En olägenhet med sektorsforskningen är dessutom att den är svår att överblicka. Beloppen för sektorsforskning i skilda departement har vid undersökningar visat sig vara behäftade med stora systematiska fel. Forskning och utveckling är attraktiva anslagsposter, vilka kan användas som etiketter för andra, ibland kanske rent administrativa verksamheter. Sektorsforskningen leder därför enligt min uppfattning till en ökad byråkratisering och minskad insyn genom den specialisering som sker. Några forskar och andra administrerar. Sektorsforskningen har nu också nått en Nr 72 sådan storlek och omfattning att den hotar att bli en verklig gökunge i det Onsdagen den svenska forskningssamhället. En klar obalans har uppstått. Universiteten 2 februari 1983 klarar snart inte av de anspråk som sektorsforskningen ställer på grundutbildningen m.m. Antingen måste mer forskning från sektorsorganen tillbaka Allmänpolitisk tilluniversiteten, eller får sektorsorganen svara för grundutbildningen också. — debatt Det senare kan vi moderater under inga förhållanden acceptera, och jag tror inte heller att sektorsorganen är intresserade av att ta över en del av grundutbildningen. Delar av den nu sektorsbaserade forskningen måste därför enligt min och moderata samlingspartiets uppfattning föras tillbaka till högskolan. Om inte detta sker, kommer högskolan att splittras. Detta får inte inträffa! Genom att statliga myndigheter beställer forskning av universitet och högskolor skapas en naturlig kanal för anknytningen till den statliga beslutsprocessen i övrigt. Högskolan får genom en sådan förändrad anslagsgivning större möjligheter att anställa kvalificerade forskare; till en del kunde sysselsättningen för nyutexaminerade doktorer och för doktorander lösas och samspelet mellan den tillämpade forskningen och grundforskningen säkras på ett mycket bättre sätt än i dag. Idéer från den senare kan ge incitament till nya metoder och infallsvinklar, medan frågeställningar inom den tillämpade sektorn kan berika och stimulera grundforskningen.

Herr talman! Kulturen brukar blomma i den sena timmen här i kammaren. Opinionen mot det allt råare underhållningsvåldet växer i styrka ute i landet. Just nu fokuseras diskussionen på videogramutbudet. Det är naturligtvis särskilt upprörande att barn och ungdomar möter denna våldspåverkan, men vuxna människor påverkas ju också och tar intryck. Det är uppenbart att gränserna successivt förskjutits, att våldet och sadismen trappats upp.

Det har tagit lång tid att över huvud taget komma fram till någon åtgärd i den här frågan. Det är nu ytterst angeläget att yttrandefrihetsutredningens förslag kommer fram, så att de grundlagsändringar som behövs kan komma till stånd. Det framstår som alltmer nödvändigt att få samma regler för förhandsgranskning av video som för film, och ansvarsfrågan måste klarläggas. Moderaternas tal om frihet i detta sammanhang har kommit att stå för ett försvar för kommersialism till varje pris, en kulturpolitik helt på affärslivets villkor. Samhällets resurser i förhållande till massmarknadens är närmast mikro 233 skopiska. Nedskärningar inom en liten och känslig sektor som kultursidan kan drunkna i våra stora ekonomiska problem men får förödande konsekvenser. Det är lätt att utveckla förfining och fördjupning för ett fåtal människor, som dessutom kanske inte är särskilt beroende av priser eller avstånd. Men skall kulturen få en bred social förankring och skall en humanistisk medvetenhet genomsyra vårt samhälle, måste vi utveckla en aktiverande och offensiv kulturpolitik. Vi löser inte problemen med våld, missbruk och utslagning med enbart förbud. Det är helt klart. Det är som att sopa skräpet under mattan. Vi måste bearbeta orsakerna till att det över huvud taget finns en marknad, ett köpsug för allt det skräp som vräks ut. Mitt i vår höga tekniska standard grinar egentligen det primitiva rovdjuret "fram. Vår kultur är ojämnt fördelad; som en nyckfyllt smetad fernissa som flagnar. Teknikutvecklingen inom mediaområdet är nu så snabb att vi riskerar att tappa greppet på dess effekter. Men vi har fortfarande möjligheter att styra utvecklingen. Med ett alltmer ökat informationsflöde och med alla mediaburna intryck och upplevelser vi utsätts för är det viktigt att möjligheten och rätten till överblick inte förloras. Vilka effekter får en stor mediakonsumtion på koncentrationsförmåga, grundinlärning och tid för bearbetning? Finns tid för samvaro och föreningsliv? Behöver vi egentligen mera TV-tid? Barn ii åldern 9—14 år i Sverige ägnar sig i dag under ungefär fyra timmar per dag åt olika tekniska bildoch ljudmedier, som TV, radio, grammofon och kassetter. Ca 100 000 svenska barn somnar framför TV:n och bärs i säng om kvällarna — kanske just nu. Beror oron på lågstadiet på för litet sömn och på dålig ordbildning genom att småprat i familjen ersatts med hyssjanden framför TV-apparaten? Den rörliga bildens explosionsartade utveckling innebär oerhört viktiga forskningsuppgifter. Hur kan vi utnyttja tekniken på ett medvetet sätt? Tekniken kan innebära en ökad yttrandefrihet för många, t.ex. invandrare och handikappade. Den kan användas pedagogiskt och kulturpolitiskt som förstärkning och fördjupning. Bilden och bildpåverkan måste få en helt annan roll i skolan. Föreningar och studieorganisationer måste ha möjlighet att arbeta med mediateknik för att genomskåda och kritiskt granska den påverkan som går ut och för att förstärka informationen. Stödet till kvalitetsfilm, framför allt barnfilm, är angeläget. I det hårda ekonomiska läge vi befinner oss i skärps kraven på att utnyttja alla resurser mera riktat. De måste då avstämmas mot en målsättning. Visar inte problemen i vårt samhälle i dag att vi inte kommer förbi värderingsfrågorna: att utarbeta strategier för att bryta liknöjdhet och kyla, att utnyttja förmågan till skapande och delaktighet, att vitalisera idéskapande och sammanhållning. Det kräver en bättre samordning mellan de statliga insatserna och insatserna från landsting och kommuner. Det kräver att föreningslivets frivilliga arbete får möjligheter att ta på sig arbetsuppgifter som det bäst kan verka för. Thage G. Peterson sade i sitt inlägg tidigare i dag: Det är inte främst pengar utan idéer som fattas inför den industriella förnyelse vi behöver. Kanske är det en förkrympt kreativitet som har gjort att vårt näringsliv stelnat. Kanske har kortsiktiga nyttosynpunkter och effektivitetsvinster medfört att vi i dag inte förmår utnyttja formgivare och idésprutor som kan se möjligheterna i det fördolda. Det konstnärliga utvecklingsarbetet behöver också stimulans. Det måste vara förankrat bland människorna, ständigt finna nya former, pröva nya vägar. Det är med stor förväntan som den nya Folkteatern i Gävleborg kommit till. Ett län med stora sysselsättningsproblem, ett av de län som hårdast drabbats av strukturomvandlingen av vårt näringsliv, får plötsligt en profil. Det är ett län som vågar tro på betydelsen av teatern som uttrycksform i mediasamhället. Teatern som kommunikation, ett språk bland flera andra, kanske har större betydelse än någonsin. Den levande teatern, som retar och angår, kontrasterar mot bildseendet, kan väcka och oroa. Den satsning som görs på Gävleborgsteatern, när den nu får ordentliga basresurser redan från start, är betydelsefull. Ändå ville vi något mera: Pröva ett förankringsarbete ute i kommunerna, skapa dialog med människorna, levandegöra historien och ifrågasätta nuet. Nu hoppas vi i Gävleborg att kunna finna någon lösning inom länet för att ändå förverkliga detta. En spännande tanke vore en folkrörelsesatsning från länets organisationer. Det skulle stärka förankringen av just en länsteater. Vi kan inte i den ekonomiska situation som vi nu befinner oss i börja ställa omöjliga prioriteringar mot varandra. Vi måste ha en genomtänkt målsättning. Vi kan inte ställa sjukhussängar mot kultur, lika litet som vi kan ställa sjukvård mot idrott. Lika väl som vi tror mer på den förebyggande hälsovården för kroppen måste vi våga satsa på förebyggande insatser för själen. Att stärka självkänslan och öka förståelse och generositet kan i dagens samhälle vara minst lika viktigt som att slåss för full sysselsättning och en ändrad produktion.

Herr talman! Vid den förra allmänpolitiska debatten i oktober kunde jag här från talarstolen presentera den särskilda narkotikakommission som regeringen just hade tillsatt. Den har sedan inlett sitt arbete i ett mycket högt tempo och kommer att börja presentera sina förslag inom någon månad. Jag har mött oroliga frågor från människor som är engagerade i den drogpolitiska debatten, om vi nu för narkotikabekämpningens skull försummar alkoholpolitiken. Jag kan försäkra er att det gör vi inte. Insatserna mot alkoholmissbruk skall samordnas med insatserna mot narkotika. Det var en av punkterna i 1977 års alkoholpolitiska beslut. Alkoholmissbruket är dock ett problem av mycket större omfattning, både socialt och ekonomiskt. Alkoholfrågan är alltid lika brännande aktuell. Vi måste oavbrutet vara uppmärksamma på alla förändringar, och vi måste med jämna mellanrum granska våra tidigare insatser och försöka förbättra våra metoder. Vi har under de senaste åren kunnat notera en minskad försäljning av alkohol. Under 1979 såldes 39 miljoner liter ren alkohol, och under 1981 minskade försäljningen till 34,9 miljoner innebar 6,3 liter per invånare — den lägsta siffran sedan mitten av 1960-talet. Jag har just fått de preliminära siffrorna från Systembolaget för försäljningen under 1982. De visar — som väntat — en mindre ökning av försäljningen. Totalförsäljningen — uttryckt i ren alkohol — var 35,9 miljoner liter, en ökning om man jämför med 1981 med ca 2,9 96. Jag säger ”som väntat”, därför att vi under 1982 inte fullt ut använde vårt mest effektiva alkoholpolitiska instrument — prishöjningar. Spritpriset höjdes i maj 1982, men inte priserna på vin och starköl. En annan orsak är den s.k. Norgehandeln. Den svarar enligt Systembolaget för 0,9 20 av ökningen. Norgehandeln orsakades av den långvariga systembolagsstrejken i vårt grannland. En tredje faktor är att många människor passade på att hamstra före årsskiftet och den väntade prishöjningen. Vin och framför allt starköl stod för hela försäljningsökningen 1982. Försäljningen av sprit låg på samma nivå som 1981. Den 1 januari i år höjdes alltså priserna igen. Det har lett till en mycket kraftig nedgång av försäljningen i januari. Preliminära uppgifter från Systembolaget — uppgifter som avser hela månaden så när som dess sista dag som var en måndag — tyder på en 20-procentig nedgång jämfört med januari 1982. Vi följer försäljningsutvecklingen med stor uppmärksamhet. Den långsiktiga trenden till minskad försäljning får inte brytas — då har vi misslyckats med alkoholpolitiken. Jämfört med förhållandena i andra länder är den svenska alkoholpolitiken synnerligen restriktiv. Det är ett faktum som förtjänar att understrykas i dag när många kräver ännu fler restriktioner. Det kanske främsta medlet till vårt förfogande är prispolitiken. Men även opinionsbildning och förebyggande insatser är mycket betydelsefulla. Vi vet ganska väl vilka effekterna blir av våra traditionella åtgärder. Däremot vet vi mycket litet om konsekvenserna om vi inför nya metoder som ransonering eller registrering av alkoholinköp. Vi har en viss beredskap för att införa registrering eller liknande om riksdagen så beslutar. Tekniskt är det ingalunda omöjligt, eller ens särskilt svårt. Det stora frågetecknet gäller konsekvenserna. Är det självklart att konsumtionen minskar, om vi inför t.ex. någon form av registrering? Kan vi hoppas på att behålla folkmajoritetens stöd för en restriktiv alkoholpolitik, om vi tar steget tillbaka till den typen av metoder? Det behöver vi mer kunskap om. I debatten hittills om nya inslag i alkoholpolitiken har jag inte fått något svar på dessa frågor. Ett tecken som man skulle kunna tolka så att människor redan nu tycker att alkoholpolitiken är alltför restriktiv, eller i varje fall att priserna är för höga, är nya uppgifter som vi har fått från socialstyrelsen om att hembränningen har ökat. Socialstyrelsen har låtit genomföra en undersökning om hembränning av sprit och hemtillverkning av vin. Liknande undersökningar har genomförts 1974, 1976 och 1980. Den här gången har 1 035 personer tillfrågats om vad de känner till om hembränning på sin hemort och i bekantskapskretsen. Detta är en metodik som inte är helt tillförlitlig, men som enligt experterna ändå ger en hygglig bild av utvecklingen. Nästan alla tillfrågade trodde att hembränningen ökat de senaste åren. Det är väsentligt fler än vid tidigare undersökningar. 31 90 av dem trodde att det dracks mycket hembränt på boendeorten, vilket är fler än tidigare. 19 96 uppgav att det förekom hembränning i bekantskapskretsen, och 14 90 av de tillfrågade hade druckit hembränt under de senaste 12 månaderna. Även detta är något fler än under 1980 och 1976 samt 1974. Man kan anta, säger socialstyrelsen, att hembränd sprit är tillgänglig för minst 19 20 av befolkningen. Konsumtionen av hembränt är vanligare bland män, bland yngre personer och ogifta samt storkonsumenter av sprit. Av storkonsumenterna hade 29 Zo druckit hembränd sprit under året. På frågan varför folk bränner hemma svarade 93 96 att de trodde att man gjorde det för att det är billigare än Systembolagets sprit. Motsvarande siffra vid undersökningen 1980 var 84 96. Hälften av de intervjuade uppgav att de druckit hemgjort vin under de senaste 12 månaderna. 1980 var det 42 96. 19 96 av de tillfrågade sade att de tillverkat vin under det senaste året. Det finns ingenting som tyder på att de senaste årens kraftigt minskade försäljning uppvägs av den ökade hembränningen. Men det är oroande om allmänheten fått en mer tolerant inställning till hembränning av sprit. Olaglig alkoholtillverkning är ett allvarligt brott. Straffsatsen skärptes så sent som 1981. Vi behöver förstärka informationen både om lagstiftningen och om de risker som finns med hanteringen. Jag avser att kalla såväl socialstyrelsen som rikspolisstyrelsen till en överläggning om hur vi skall komma till rätta med den här otillfredsställande utvecklingen. Lördagsstängningen infördes 1982 efter en kort försöksperiod under sommaren 1981. En första utvärdering som gjordes av socialdepartementet 1982 visade att bl.a. fylleriförseelser, misshandel och lägenhetsbråk hade minskat. Någon effekt på den totala alkoholkonsumtionen kunde inte Socialdepartementet kommer i år att genomföra en ny utvärdering av lördagsstängningen. Är det stabila tendenser till minskat fylleri och bråk? Eller har folk nu ”anpassat sig” till lördagsstängningen? Jag återkommer alltså till riksdagen med en rapport om lördagsstängningens effekter. Jag anser för egen del att man måste överväga att ompröva frågan, om det visar sig att de positiva följder som tidigare kunnat noteras inte är bestående eller om lördagsstängningen t.o.m. haft negativa konsekvenser utöver den sämre service till invånarna som den faktiskt innebär. Det förekom tidigare i vinter tidningsuppgifter om att langningen hade ökat, kanske som en följd av de lördagsstängda systembutikerna. Jag kallade i januari i år till en överläggning med rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, Systembolaget och Stockholms socialförvaltning för att höra om det fanns något underlag för en bedömning av läget. Rikspolisstyrelsen gjorde till överläggningen en enkät, som besvarades av inte mindre än 117 polisdistrikt. Den visade att langningsbrotten var färre 1982 än 1981. Men polisen varnar för att dra några slutsatser om langningens omfattning på den här grunden — antalet brott i statistiken beror på hur stora insatser polisen haft möjlighet att göra på olika orter. Men ingenting tyder på att langningen har ökat. Liknande uppgifter kom från socialstyrelsen och Systembolaget, som gått ut med en fråga till sin personal. Inte heller Stockholms socialförvaltning hade det intrycket att langningen ökat. En direkt följd av överläggningen blev att rikspolisstyrelsen i cirkulär uppmanade till ett utvidgat lokalt samarbete mellan polisen och personalen i systembutikerna. Dessa grupper kan gemensamt göra mycket för att bekämpa langningen. Deltagarna i överläggningen ansåg att langningen till ungdom troligtvis har minskat. Det är sannolikt ett resultat av den opinionsbildning som bedrivits genom bl.a. kampanjerna ”Stoppa langningen” och ”Aktion mot droger” — kampanjer som letts av socialdepartementet och som har engagerat ett brett nätverk av enskilda människor, organisationer, skolor och myndigheter över hela landet. Attitydundersökningar har visat att föräldrar nu köper ut alkohol åt sina ungdomar i mindre utsträckning än tidigare och att debutåldern för alkohol tenderar att bli högre. Ungdomar intar numera en mer negativ attityd till alkohol än för några år sedan. Debatten om våra drogvanor har blivit livligare. Över hela landet har samarbete utvecklats mellan t.ex. kommunala myndigheter, polis, landsting, föreningar och skolor. Ett många gånger kärvt samarbetsmaskineri har börjat fungera bättre. Det har visat sig att opinionsbildning — om den utformas rätt, dvs. inte inskränker sig till allmänna förmaningar och spridande av broschyrer utan tar till vara det stora engagemang som finns — är mycket värdefull. droginformation. Där planeras en ambitiös fortsättning med insatser som Nr 72 bl.a. går ut på att den allmänna förståelsen för vår alkoholpolitik Onsdagen den kamratstödjande insatser i arbetslivet. Det är ett svar på önskemål från LO Allmänpolitisk och TCO om ökad stadga och kontinuitet i verksamheten. debatt Det är ett svårt arbete som de fackliga organisationerna har åtagit sig. Men att det är en framkomlig och nödvändig väg har vi sett många exempel på. ”Vad är målsättningen med ert arbete?” frågar man i en liten broschyr om det kamratstödjande arbetet. Svaret ges av en metallarbetare som är aktiv i Verdandi. Han säger: ”Du kan uttrycka det på två sätt. Det ena är att minska missbruket av droger, det andra är att försöka skapa en sådan atmosfär på jobbet, i bostaden och på fritiden att människor arbetar tillsammans, umgås och bryter isoleringen. Missbruket är ett resultat av bristen på det sistnämnda! Därför vill vi inte fixera oss vid själva missbruket, det finns det så många andra som gör.” En pappersarbetare från Kvarnsveden säger i samma skrift: ”Samhället är så hårt idag att varken arbete eller bostad är någon garanti för att du inte ska hamna utanför. Kontaktlösheten är så stor mellan människor att alla riskerar att hamna utanför.” Även med risk för att verka tjatig så vill jag också i dag framhålla folkrörelsernas betydelse när det gäller att skapa gemenskap och alternativ till den sorts gemenskap som alkohol och andra droger ger. Jag har här nämnt fackföreningsrörelsernas arbete. Jag kan också nämna exempel från nykterhetsrörelsern, ungdomsorganisationerna, idrottsrörelsen, de politiska partierna, klientorganisationerna, Länkrörelsen, trossamfunden, föräldraföreningar osv. Alla bidrar på ett konstruktivt sätt till att ge människor ett innehåll i livet. Vi är bra på många områden. Men vi kan bli bättre. Jag skulle vilja citera några rader ur en bok, som heter Måla alla speglar svarta av Mia Eriksson. Hon berättar om sina egna upplevelser i tonåren. Hon var ”alkolist” som hon säger. Ordet ”alkoholist” betraktar hon som överhetens språk. ”Om du föraktar alkolister som raglar omkring skitiga och bråkiga, så är det ingenting mot vad vi själva gör. Vårt självförakt är mycket större än ditt avståndstagande. Jag kan försäkra dig att i varje alkolist du ser tumlar väldiga känslor. Den starkaste drömmen är att bli Svensson. Alla, utan undantag, vill ha ett litet jobb, ett litet hem, en liten familj. Att dö långsamt och plågsamt är nämligen ingen njutning. Om man i stället för hot och straff möts av positivitet och tro på att varje människa ändå vill fortsätta att leva, så smittar det också. Så förvandlas jag från en alkoliserad tonårstjej till en småbarnsmamma.” Mia är kritisk mot många inslag i socialtjänsten, men faktum är att det till sist är positiva kontakter med socialtjänstpersonal och mentalskötare som ger henne det nödvändiga stödet. Mia beslutar sig för att sluta dricka, när hon 241 blir gravid. Styrkan är hennes egen — men utan solidaritet från medmänniskor hade hon förmodligen ändå inte klarat det mot så dåliga odds. Supandet försiggår inte i ett tomrum. De sociala villkoren är många gånger avgörande för både den som börjar och den som slutar. Mia var socialt utslagen vid 20. Hon reste sig tack vare ett aktivt stöd från andra människor, som hjälpte henne fullkomligt frivilligt eller så att säga ”i tjänsten”, men med samma positiva inställning till hennes inneboende resurser. Även om hennes berättelse visar att det kan finnas ett lyckligt slut — ibland —, även om vi kan visa på att ungdomar nu i genomsnitt börjar dricka senare och även om vi vuxna och äldre börjat uppträda lite rakare i debatten och klarare markerar våra egna normer, så finns det mycket kvar att göra. Varje år går en stor grupp ungdomar Mias väg in i drogmissbruk, och det är inte alla som klarar sig så pass bra till slut. Upplysningsarbetet och arbetet på att förebygga missbruk måste bli ännu bättre och ännu mer genomtänkt, om vi skall klara de ungdomar som möter en stor arbetslöshet och en kärv ekonomisk situation, när de skall ut i vuxenvärlden. Vi måste minska den totala alkoholkonsumtionen, och vi måste sätta in missbruket i dess sociala sammanhang. Arbete och bostad räcker inte. Alla människor behöver gemenskap och kamratskap. Det förebyggande arbetet skall vi fortsätta att koncentrera på vissa grupper. Ungdomar och gravida kvinnor är två viktiga målgrupper. Självfallet skall det förebyggande och upplysande arbetet gälla alla droger. Vi har en restriktiv alkoholpolitik, vars huvudprinciper omfattas av en majoritet av folket. Det framgår faktiskt även av den undersökning som gjorts om hembränningen. Människor accepterar i stort sett de begränsningar som vi lagt på oss själva i vad gäller pris och tillgänglighet. I det fortsatta arbetet skall vi använda de medel som står till förfogande så klokt och så planmässigt som möjligt för att nå våra mål, och målen är både en minskad totalkonsumtion av alkohol och en minskad social utslagning.

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret, som jag dock inte är helt nöjd med — det måste jag erkänna från början. Jag blev ganska bestört när jag i samband med riksmötets öppnande fick propositionsförteckningen i min hand och då upptäckte att propositionen om undervisning i svenska för invandrare inte fanns med bland de propositioner som regeringen avsåg att lämna till riksdagen under våren. Kommittén angående undervisning i svenska för invandrare, SFI kommittén, lämnade sitt betänkande i november 1981. Eftersom den dåvarande regeringen ansåg att det var en mycket angelägen fråga som det brådskade att få löst, sändes betänkandet genast ut på remiss. Remisstiden gjordes också ganska kort, den gick ut redan den 15 april, allt i syfte att man till höstsessionen 1982 skulle kunna lägga fram en principproposition om ett nytt, bättre system för undervisning i svenska för invandrare. Beredningsarbetet i regeringskansliet pågick för fullt hela sommaren och början på hösten och hade vid regeringsskiftet kommit så långt att en höstproposition hade varit fullt möjlig, även om inte alla frågor var lösta. Jag hade emellertid full förståelse för att den nya regeringen behövde någon tid på sig innan den var beredd att ta ställning till frågan, särskilt som det i SFI-kommittén hade rått delade uppfattningar på ett par viktiga punkter. Jag fann därför inte anledning att under hösten ta upp frågan här i riksdagen. Det gjordes däremot av andra, och i ett frågesvar till Kenth Skårvik i december underströk Anita Gradin att det var viktigt att man fick fram ett förslag så fort som möjligt. Mot denna bakgrund är det mer än beklagligt att vi nu tydligen får vänta ytterligare ett år på att reformen skall träda i kraft. Anita Gradin talar nu liksom i den tidigare nämnda frågestunden om den splittrade remissbilden. Jag tycker att detta är en något överdriven beskrivning. I utredningen fanns delade meningar på ett par punkter; det är riktigt. Som alla vet brukar remissinstanserna följa det partipolitiska mönster som finns i en utredning, och så gjorde de denna gång också. Det gällde framför allt huvudmannaskapet, där majoriteten förordade ett kommunalt huvudmannaskap men socialdemokraterna reserverade sig, dock utan att ta ställning till hur de ville lösa den frågan. Remissinstanserna var däremot rörande eniga om att en reformering av svenskundervisningen för invandrare var ytterst angelägen, att den borde ske snarast, att den borde ske under en enhetlig ledning och att den måste omfatta alla. Och det beredningsarbete som pågått intensivt hade skapat full klarhet när det gäller huvudmannaskapet. Det är riktigt att finansieringsfråganiinte var helt löst, men det brukar den inte vara på beredningsstadiet, utan det sker så småningom. Vad jag inte har fått svar på, vilket gör att jag inte är nöjd, det är att Anita Gradin nu säger att regeringen har för avsikt att ”så snart det är möjligt redovisa resultatet av det särskilda beredningsarbetet”, om jag fattar det rätt, för studieanordnare, lärare och andra berörda. Anita Gradin säger ingenting om när regeringen tänker lämna förslaget till riksdagen. Därför återkommer jag med den frågan, som är den viktigaste för mig.

Herr talman! Jag har fortfarande inte fått svar på min fråga när regeringen avser att lägga fram en proposition för riksdagen, så jag envisas med att ställa den en gång till. Det är faktiskt väsentligt att få det klarlagt. Jag har den s.k. lösa skissen på mitt bord, och jag kan själv inte se att den är fullt så ”lös” som Anita Gradin vill göra gällande. Vi hade kommit långt i beredningsarbetet. Som jag sade i mitt första inlägg, pågick det för fullt i syfte att vi skulle kunna lägga fram en principproposition under hösten 1982. Då fanns det olösta frågor, det erkänner jag. Men frågorna är ju olösta under den tid som beredningsarbetet pågår, och det pågick i det här fallet. När kommer propositionen till riksdagen, Anita Gradin?

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig om regeringen är positivt inställd i fråga om svenska gasfyndigheter och om regeringen kommer att tillstyrka det anslag som krävs för viss undersökning på området. Frågan är föranledd av att länsstyrelsen i Östergötlands län nyligen har ansökt om 700 000 kr. att användas av statens geotekniska institut för forskningsoch utvecklingsarbete kring naturgas i sedimentär berggrund. Arbetet ingår som ett led i ett program för att undersöka möjligheterna att utvinna naturgas ur öÖstgötaslättens sedimentberggrund. De två andra delprojekten i programmet är utvinning av naturgas vid Tornby och fortsatt prospektering efter naturgas inom två områden på östgötaslätten. Vad beträffar dessa projekt har regeringen den 13 januari i år meddelat Tekniska Verken i Linköping AB koncession för den planerade gasutvinningen och samtidigt beviljat bolaget bidrag till prospekteringen. Regeringen är alltså positiv till att gastillgångarna i Östergötland utnyttjas. Länsstyrelsens ansökan om medel till forskningsoch utvecklingsarbete är nu på remiss hos berörda myndigheter. Jag kan därför inte i dag säga något om möjligheterna för staten att lämna stöd till projektet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Birgitta Dahl för svaret. Miljarder ton olja och gas har tagits upp ur jordens inre. Men hur den bildats är fortfarande ett olöst problem. Som torde vara bekant finns det på vissa håll i Östergötland fyndigheter av naturgas, vilka i mindre omfattning redan är föremål för utnyttjande. Länge har man trott att dessa gasfyndigheter bestod av mycket lokala gasfickor, men det faktum att de i vissa fall kunnat ge gas hela tiden i 50 år har numera och sedan flera år föranlett gissningar, att det skulle röra sig om mikrobiologiska processer i gamla fossila mineral. Trots upprepade påstötningar därom från olika håll — inte minst här i riksdagen — har fyndigheterna knappast gjorts till föremål för någon omfattande forskning. Jag ber att för statsrådet få citera ur ett remissvar från SGU till industriministern den 29 januari 1974: ”Trots detta har förekomsten av gas i Östergötlands berggrund betydande intresse. Det kan inte betraktas som uteslutet att ytterligare förekomster för lokalt utnyttjande kan påträffas. Därutöver skulle en bättre kännedom beträffande gasens karaktär och förekomstsätt vara av värde för kolväteprospekteringen i Östersjöområdet, eftersom förekomster av gas och olja i detta område kan tänkas uppträda i motsvarande bergartslager och under liknande betingelser.” Herr talman! Åren har gått. Sedan 1977 har vissa provborrningar pågått, sedan den borgerliga regeringen gav koncession till detta. Men så helt plötsligt i början av december har naturgasen under östgötaslätten blivit högintressant. Från SGI:s sida gör man nu det väl underbyggda antagandet att gasen produceras genom pågående biologisk effekt av metanjäsbakterier i alunskiffern. Om så inte vore fallet borde för länge sedan denna gas ha strömmat ut genom befintliga borrhål och naturliga sprickbildningar, säger man. Det känns naturligtvis skönt att äntligen få bekräftat det som vi som bor i dessa områden har vetat sedan många år tillbaka, men som tyvärr har nonchalerats av dem som trodde sig veta bättre. Jag är mycket glad över att regeringen redan har tillstyrkt medel till Tekniska Verken i Linköping för prospektering och bearbetning av den gas som man har funnit där. Länsstyrelsen i Östergötland har nu ansökt om 700 000 kr., som SGI behöver för att fullfölja sitt forskningsarbete. Utnyttjandet av det som finns i jorden följer rättsligt tre olika principer, nämligen inmutningens, koncessionens och den vanliga markägarrättens princip. Jag hyser också oro för att den som i dag använder gas från egna källor skall kunna fråntas denna rätt. För att få till stånd en lämplig avvägning mellan koncessioner och markägarrätt bör statsrådet titta även på denna sak. Jag är tacksam över regeringens positiva inställning. Jag vill bara fråga: Är statsrådet beredd att anvisa medel, om remissvaren är positiva? Är statsrådet beredd att se till att frågan om den enskildes rätt till gasfyndigheter kommer att beaktas i framtiden?

Herr talman! Marianne Karlsson, som har god erfarenhet av riksdagsarbetet, vet säkert att jag inte kan eller får uttala mig i ett ärende som är under beredning. Men jag har alltså försäkrat att regeringen är positiv i denna fråga. Det skall inte bli någon långbänk.

Herr talman! Jag tackar Birgitta Dahl för detta ytterligare svar. Jag tror faktiskt att Birgitta Dahl och regeringen kommer att vara positiva. Det är väldigt viktigt att vi tar vara på de fyndigheter av olika slag som finns i vårt land. Men jag ber Birgitta Dahl att beakta också det sista jag sade om den enskildes rätt att i fortsättningen få använda de fyndigheter som redan i dag utnyttjas. Det finns en viss risk för att man vid upptagning i stor skala skulle förstöra de gasfyndigheter som redan i dag används. Jag ber att regeringen beaktar även detta.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig hur regeringen avser att skapa fullständiga garantier mot att svenskt kärnkraftsavfall kan komma att missbrukas i utländskt kärnvapenprogram. Gunnel Jonäng har frågat utrikesministern om han är beredd medverka till en omprövning av beslutet om utförsel av använt kärnbränsle. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på denna fråga. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag vill först slå fast att klyvbart material från Sverige inte på några villkor får användas till kärnladdningar.

Vidare har affärsavtalen knutits till en av regeringen Fälldin framförhandlad mellanstatlig överenskommelse med Frankrike. Jag vill också erinra om att socialdemokraterna hela tiden har motsatt sig såväl villkorslagen som upparbetningsavtalen. Regeringens handlande utgår från principen att det nu gäller att trots dessa bindningar skapa garantier mot att Sverige ens riskerar att bidra till kärnvapenspridning. Det plutonium som separeras vid upparbetning enligt avtalen kommer att förbli svensk egendom. Kraftföretagen måste ha tillstånd av regeringen eller i vissa fall statens kärnkraftinspektion för att överlåta plutoniet. För plutonium som separeras i upparbetningsanläggningen i La Hague i Frankrike gäller dessutom att den svenska och den franska regeringen båda måste ha godkänt plutoniets fortsatta hantering och användning, innan det får förflyttas från anläggningen. Regeringen har dessutom träffat en överenskommelse med den franska regeringen om att allt svenskt material i La Hague-anläggningen skall stå under kontroll av Internationella atomenergiorganet. Sådan kontroll gäller även materialet som förts till Sverige. På detta sätt skapas en garanti mot varje användning av materialet i strid mot den svenska regeringens intentioner. Vidare är, av de skäl jag nyss anfört, någon omprövning av beslutet inte aktuell.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Dahl för att hon har svarat på min fråga. Däremot kanske jag inte direkt vill tacka för svaret som sådant, eftersom det dels är väldigt knapphändigt, dels till stora delar är direkt och, efter vad jag kan förstå, avsiktligt vilseledande. Det senare tycker jag är mycket anmärkningsvärt, när det gäller ett svar på en fråga i Sveriges riksdag. Jag hoppas kunna återkomma till det. Låt mig först konstatera att detta naturligtvis egentligen är en för stor angelägenhet för att tas upp som en enkel fråga. Men anledningen till att jag ställde denna fråga den 8 december var att jag ville ha ett snabbt svar. Olika omständigheter har gjort att det inte blev något snabbt svar. Det har nu gått ungefär två månader, och under den tiden har det hänt väldigt mycket på området. Önskemålet att förhindra att svenskt material under några som helst omständigheter skulle kunna användas för kärnvapenframställning är naturligtvis en oerhört viktigt fråga — kanske en av de allra viktigast tänkbara på det internationella området. Genom att föra ut klyvbart material från Sverige öppnar vi naturligtvis denna risk. Länge har det funnits en föreställning om att det förelåg något slags boskillnad mellan civil kärnkraftsproduktion och militär kärnkraftsproduktion. Jag har i min hand en rapport från Los Alamos-laboratoriet från 1981 som effektivt tar död på den föreställningen. Där beskrivs denna föreställning som en myt, och dessutom påpekas där att USA redan på prov har detonerat en kärnladdning som bygger på avfall direkt från en civil reaktor — alltså inte militärt producerat plutonium. Detta samband är alltså helt klart. I rapporten tas också upp det arbete som pågår för att kunna rena reaktorplutonium för kärnvapenändamål. Vad vi har gjort nu är att skicka klyvbart material till Franrike. Vi vet att Frankrike har stora upprustningsplaner på kärnvapenområdet och att Frankrike har stort behov av plutonium för det ändamålet. Vi vet att det pågår en sammanvävning av den civila och den militära kärnkraftsindustrin i Frankrike och att Cogema spelar en roll i detta sammanhang. Vi vet också att Frankrike inte har skrivit på icke-spridningsavtalet. Mot denna bakgrund vill jag påstå att det är direkt oansvarigt att föra ut svenskt klyvbart material någonstans — och också till Frankrike. De garantier som anförs här kan inte anses tillräckliga — i synnerhet inte som avtalen innebär att detta material kommer att finnas i Frankrike länge. Vi vet också att det var onödigt att skicka i väg det svenska kärnkraftsavfallet. De påståenden som kommit från regeringen om att den skulle ha varit i en tvångssituation överensstämmer inte med det som ansvariga myndigheter säger.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag måste tyvärr konstatera att den allmänna förvirring som kännetecknat den nya regeringensutrikespolitik, inte minst när det gäller nedrustningspolitiken, består. Jag har alltså ställt en fråga till utrikesministern och får svar av energiministern. Frågan är f. ö. inte riktigt redovisad i energiministerns svar.

I den svenska nedrustningsdelegationen och i hela det svenska nedrustningsarbetet har en av de bärande grundsatserna varit att förhindra spridning av kärnvapen. Om detta har det rått total enighet i vårt land, och det har känts som en stor styrka. På senare år har vi också fått ett brett engagemang inom folkrörelser och organisationer för fred och nedrustning. Vi har Svenska folkriksdagen för nedrustning, och vi har Folkkampanjen mot kärnkraft, vi har alla de hundratusentals kvinnor som inom och utom organisationerna har engagerat sig för fredens sak, inte minst mot spridning av kärnvapen. Alla har vi stått enade i den gemensamma kampen. Detta har gett många oroliga och ängsliga människor i vårt land en viss tillförsikt inför framtiden och lett till en förnyad och starkare kampvilja. Så beslutade den socialdemokratiska regeringen att utföra använt kärnbränsle för upparbetning till Frankrike. Detta kan leda till att Sverige blir medansvarigt för tillverkning av nya kärnvapen. Hur många människors död, hur mycket förstörelse av natur och miljö blir vi svenskar skyldiga till, om de här vapnen kommer till användning? Det är en fruktansvärd tanke, och det är fruktansvärt att regeringen skall sätta oss i denna situation. Jag ser beslutet som ett svek mot varje fredsarbetare i detta land. Det är att rasera en av grunderna för det svenska nedrustningsarbetet. Hur skall vi kunna vara trovärdiga i det arbetet, om vi inte själva i praktisk handling fullföljer vår målsättning? Energiministern anser att regeringen befunnit sig i en tvångssituation genom tidigare regeringars handlande. Birgitta Dahl måste som statsråd känna till en regerings befogenheter. Regeringen är suverän, regeringen har full handlingsfrihet att besluta, och beslutat har man alltså gjort på ett för fredsarbetet utomordentligt olyckligt sätt.

Herr talman! Gunnel Jonäng och Pär Granstedt vet mycket väl att vi med utomordentligt allvar ser på nedrustningsfrågorna och på kärnvapenspridningsfrågorna och att den svenska arbetarrörelsen i själva verket intar en ledande roll i det arbetet. Det var just därför som vi motsatte oss villkorslagen och upparbetningsavtalet. Jag vill erinra om att det är regeringen Fälldin och Olof Johansson som i det sista beslut som fattades innan den första Fälldinregeringen avgick uttalade att det upparbetningsavtal som åberopas i ansökan enligt regeringens bedömande står i överensstämmelse med villkorslagens krav, och därigenom godkände man avtalet. Vidare har under följande Fälldinregering sammanlagt 104 ton utbränt bränsle skickats i väg till England för upparbetning. Man kan kritisera Olof Johansson och regeringarna Fälldin för mycket, men jag vill inte gå så långt som ni gör gentemot oss och påstå att ni godkände avtal och utförde handlingar som ni var medvetna om skulle medverka till kärnvapenspridning. Vi har ställts i en mycket allvarlig situation på grund av en rad underlåtenheter under de tidigare regeringarnas tid, t.ex. att man inte försäkrade sig om IAEA-kontroll, som vi har gjort, eller, som vi har tagit initiativet till, studerade plutoniumfrågorna. Vi kommer nu att anstränga oss att på ett ansvarsfullt sätt lösa de här frågorna.

Herr talman! Historia är något som det kanske inte är särskilt fruktbart att ägna sig åt här i riksdagens talarstol, men eftersom Birgitta Dahl envisas med att försöka komma ifrån ansvaret för det mycket allvarliga beslut som regeringen har fattat på hennes förslag, tvingas jag göra det. Jag börjar med det svar som Birgitta Dahl har lämnat och som jag sade uppenbarligen var avsiktligt vilseledande. Där sägs att man anser att detta på något sätt skulle vara en följd av villkorslagen, att villkorslagen framtvingade upparbetning. Med vad jag vill kalla en mycket glidande formulering refererar Birgitta Dahl först till 1976 års regeringsdeklaration och säger att den angav upparbetning som enda alternativ, och sedan nämns villkorslagen osv. Men vad som då inte framgår och som uppenbarligen avsiktligt utelämnas i svaret, det är att villkorslagen var formulerad så att den inte band någon vid upparbetning. Vad som krävdes var att man skulle visa hur en helt säker förvaring kunde ske, med eller utan upparbetning. Låt oss slå hål på myten att villkorslagen framtvingade upparbetning, för så är det inte! En annan myt, som socialdemokraterna gärna omhuldar och som också återkommer i svaret, är påståendet att socialdemokraterna hela tiden har motsatt sig såväl villkorslagen som upparbetningsavtal och att de alltså skulle vara motståndare till upparbetning. Det är den bild man vill skapa. Men då är det viktigt att komma ihåg att det första upparbetningsavtal som slöts i det här landet slöts 1969, då vi hade en socialdemokratisk regering. De första utskeppningarna av högaktivt avfall skedde 1974. Då hade vi också en socialdemokratisk regering. Vad socialdemokraterna var motståndare till, det var att man avkrävde kärnkraftsproducenterna att de skulle visa hur de löste avfallsfrågan innan de fick starta. Socialdemokraterna ville att man skulle få starta kärnkraftverk här i landet utan att veta vad man gjorde av avfallet. Det är inte någon särskilt ansvarsfull socialdemokratisk profil.
Herr talman! Birgitta Dahl beskyllde oss för att bedriva en kampanj på osakliga grunder. Jag vill då fråga Birgitta Dahl vem som har börjat denna kampanj. Läs och begrunda det pressmeddelande som energiministern lämnade på trettondagsafton i år! Det är verkligen ett exempel på en kampanj som bedrivs på osakliga grunder. Vidare säger Birgitta Dahl att arbetarrörelsen har varit ledande när det gällt att arbeta mot upparbetning. Jag tycker att Birgitta Dahl inte skall försöka undandra sig det ansvar som socialdemokraterna har. Ta ansvar för den kärnkraftspolitik som det socialdemokratiska partiet har bedrivit, och lägg inte över skulden på andra, t.ex. centern! Birgitta Dahl vet lika väl som alla andra i denna kammare vilken inställning centern har till kärnkraften över huvud taget. Hon vet hur vi arbetade mot kärnkraften, även om vi inte helt fick den utveckling vi önskade. Med den socialdemokratiska kärnkraftspolitiken blev avfallet tio gånger större än det skulle ha blivit, om vi hade följt linje 3 i folkomröstningen, dvs. den linje som centern stod för. Man kan fråga sig: Hur var det med AKA-utredningen 1976? Då var det tal om att Sverige skulle upparbeta hemma. Då var det tal om att projektera en anläggning i Sverige för upparbetning. Vad hade hänt, om socialdemokraterna hade suttit i regeringsställning efter 1976 och detta hade förverkligats? Jag tycker på ett sätt att det är trist att vi skall hålla på att gräla om det historiska. Jag skulle verkligen önska att vi kunde lämna det och säga att dessa frågor har varit oerhört svåra på många sätt, men att vi nu behöver samla oss och komma överens om hur vi skall ha det i framtiden.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att alla partier i slutet av 1960-talet inte bara var överens om att vi skulle ha kärnkraft — då stödde centern det — utan också trodde att upparbetning var det enda alternativet. I samband med att AKA-utredningen remissbehandlades och vi tog ställning till den, gick vi som de första i landet emot upparbetning på grund av risken för kärnvapenspridning. Vad centern och de borgerliga då gjorde var i stället att godkänna upparbetningsavtal som grund för att ge laddningtill stånd. Och i den första borgerliga regeringsdeklarationen utpekas upparbetning som enda metod för att ta hand om avfallet — och jag upprepar det, de borgerliga regeringarna har gett tillstånd till utskeppning av över 140 ton utbränt bränsle, därav över 100 ton under regeringarna Fälldins tid. Jag anser liksom Gunnel Jonäng att det nu får vara nog med det förflutna och att vi bör samla oss till gemensamma ansträngningar för en mer ansvarsfull behandling av de här frågorna. Vi har gjort så gott vi har kunnat för att försäkra oss om att det beslut som nu har fattats icke medför några risker av det slag vi diskuterar här i dag, och jag är övertygad om att det är på det sättet, annars skuile inte jag har medverkat till det. Vi har inbjudit de andra partierna till överläggningar om hur vi skall ha det i fortsättningen. Folkpartiet och moderaterna har tackat ja, jag hoppas att centern också gör det.
Herr talman! Något socialdemokratiskt avståndstagande från upparbetning syntes det i alla fall ingenting av så länge socialdemokraterna hade makt och ansvar. Senast 1975 skedde en utskeppning av högaktivt avfall till England, och 1976 förlorade socialdemokraterna som bekant regeringsmakten. Jag tycker också att det är ojust av Birgitta Dahl att åberopa formuleringen i regeringsdeklarationen utan att nämna att det i villkorslagen, som ju är det som har avgörande betydelse här, inte finns kvar någon sådan ensidig bindning till upparbetningen utan där ställs kravet att man skall visa hur en helt säker slutförvaring kan ske med eller utan upparbetning. Det är alltså fel att göra gällande att det från den dåvarande centerregeringens sida skulle ha ställts krav på upparbetning som enda alternativ. Det finns också anledning att nämna att det under den tid som Olof Johansson var energiminister och vi hade kontroll över den hanteringen rådde ett förbud mot export av högaktivt bränsle. Det finns anledning att notera det. Till sist är vi tacksamma för inbjudan till överläggningar, men det hade varit bättre om den hade kommit innan Sigyn gav sig i väg än efter.
Herr talman! För många av oss är det väldigt svårt att förstå varför regeringen över huvud taget har fattat det här beslutet om utförsel av använt kärnbränsle. I pressmeddelandet från januari står det att regeringen har beslutat om den här utförseln. Men det står även att socialdemokraterna inte vill binda sig för någon upparbetning nu, särskilt som sådana bindningar är helt onödiga och kan uppskjutas till 1990-talet. Varför uppskjuter man inte det här? Varför säger man ett och gör ett annat? Det är detta som är det helt ofattbara när det gäller regeringens beslut. Man gör en sak som man inte behöver göra. Det har sagts från sakkunnigt håll att det finns lagringsmöjligheter i Sverige.
Herr talman! För det första, Pär Granstedt, är det riktigt att villkorslagen innehåller två alternativ, men regeringsdeklarationen angav inriktningen, och regeringen Fälldin och Olof Johansson valde att godkänna upparbetningsavtalet. Man har uttalat att det uppfyller villkorslagens krav, och på den grunden har man gett laddningstillstånd. Det är det som har hänt. För det andra: Det finns en myt om att det skulle ha funnits verklig handlingsfrihet i vad gäller det beslut som vi fattade nu i januari. Det finns ingen myndighet eller något annat organ som har kunnat visa att det, i den situation där vi befann oss, fanns något alternativ för den sortens reservlagring som man har talat om i den offentliga debatten och som uppfyller de säkerhetskrav vi måste ställa. Ingen myndighet har heller gjort en säkerhetsgranskning som skulle kunna visa att det alternativet kan godkännas. Och den situationen berodde på att tidigare regeringar inte har skapat praktiska förutsättningar för det.
Herr talman! När det till att börja med gäller godkännande enligt villkorslagen gjordes som bekant inget slutligt godkännande så länge vi var kvari regeringsställning. Det är också skäl att notera att den prövning som då skedde enbart gällde om detta var godtagbart med hänsyn till de krav som villkorslagen ställde. Vad som hänt sedan dess är att vi har fått en mängd fakta, som visar att sambandet mellan avfall och kärnvapenspridning är mycket större än man tidigare visste. Därför har centern i riksdagen rest krav på förbud mot upparbetning. Det kravet har socialdemokraterna inte stött. När det sedan gäller handlingsfrihet har jag i min hand en rapport från kärnkraftinspektionen, som klargör att det, när det gäller Ringhals, finns utrymme för åtminstone ett år framöver. Jag har också ett telex från kärnkraftinspektionens generaldirektör till Greenpeace där han klargör att han har redovisat att det finns möjligheter också i Barsebäck att förvara avfallet ytterligare ett år — genom tätpackning. Den ansvariga myndigheten har således sagt att vi har möjligheter att vänta ett år, men det har inte regeringen velat göra.
Herr talman! Sverige har arbetat intensivt i nedrustningssammanhang för att motverka spridning av kärnvapen. När det nu utskeppas kärnbränsle till Frankrike finns det skäl att erinra om — vilket jag tror att Pär Granstedt gjorde — att Frankrike inte är anslutet till icke-spridningsavtalet. Dessutom håller man i Frankrike på att utveckla neutronbomben, som bl.a. vi här i Sverige kämpar mycket hårt emot. Frankrike drar sig inte ens för att samarbeta med Sydafrika när det gäller kärnkraft. Frankrike har som målsättning att utveckla en självständig avskräckande kärnvapenstyrka så snart man har tillräckligt med plutonium. — Och det är till detta fullständigt skrupelfria land som den svenska regeringen nu skickar det svenska använda kärnbränslet. Det är ansvarslöst!
Herr talman! Jag har i min hand det regeringsbeslut, undertecknat av Olof Johansson, där upparbetning godkänts. Jag har vidare en sammanställning av de beslut om utförsel av utbränt kärnbränsle som fattats under regeringarna Fälldins tid. Vidare har jag en handling som klargör de undersökningar vi har gjort, via våra myndigheter, om möjligheter till andra lösningar. Statens kärnkraftinspektion har då meddelat att de förslag som har diskuterats är onormala åtgärder, som inte är närmare utredda. Även strålskyddsinstitutet skulle behöva utreda de här alternativen. De har inte varit förberedda. Hade man för två eller tre år sedan vidtagit åtgärder skulle det ha varit möjligt att finna andra lösningar. Hade ni byggt CLAB vid den tidpunkt då vi socialdemokrater begärde det, skulle det ha funnits andra alternativ, men i den situation där vi nu har befunnits oss fanns inget alternativ förberett som uppfyllde säkerhetskraven.
Herr talman! Jag märker att Birgitta Dahl har ändrat tes under debattens lopp, och det tycker jag är bra. I början var tesen att det var den dåvarande Fälldinregeringen som hade skapat en inriktning mot upparbetning och mer eller mindre framtvingat upparbetningen. Nu är tesen att den hade godkänt upparbetningen. Det är alltså en skillnad. Visst kan vi kritisera tidigare regeringar för att de inte i tid förbjöd upparbetning som alternativ — det berodde dock på att man då inte hade sådana fakta om sambandet mellan detta avfall och kärnvapenframställning som vi senare fått — men det är något helt annat än att påstå, som Birgitta Dahl gjort i omgångar, att det var dessa regeringars agerande som framtvingade upparbetning som alternativ och satte det framför andra alternativ. Villkorslagen öppnar bägge möjligheterna — det är viktigt att notera.

Herr talman! Det är nästan litet patetiskt att höra Birgitta Dahl försöka försvara socialdemokraternas engagemang för kärnkraft och upparbetning. Största delen av svenska folket torde ändå väl veta hur det förhåller sig med kampen mot kärnkraft och kampen mot upparbetning. Birgitta Dahl upprepade att regeringen hamnat i en tvångssituation genom de tidigare borgerliga regeringarnas agerande. Det måste tillbakavisas. Regeringen är suverän. Regeringen har full handlingsfrihet. Regeringen har Nr 73 full rätt att besluta på det sätt den önskar, och regeringen har beslutat att Torsdagen den skicka det använda kärnbränslet till Frankrike. Detta är ett faktum som den 3 februari 1983 nuvarande regeringen aldrig kan komma ifrån.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att det är en myt som Pär Granstedt nu fortsätter att sprida, att det är först på senare tid som vi skulle haft kunskaper om riskerna för kärnvapenspridning. Om ni 1976 hade lyssnat på våra varningar och tagit intryck av vårt motstånd mot villkorslagen, som öppnade möjligheten till upparbetning, och använt de suveräna möjligheter ni då hade att inte godkänna upparbetning, skulle vi aldrig behövt ha de här problemen. Den ansökan om utförseltillstånd som vi nu tagit ställning till kom in i december för över ett år sedan. Den senaste Fälldinregeringen hade nio månader på sig att förbereda något annat alternativ än det som vi ställdes inför. Varför tog man inte den möjligheten? Jag vill sluta med att ännu en gång säga att vi har fattat ett beslut som vi kan ta ansvar för. Låt oss nu gemensamt ta ansvar för en bättre hantering i framtiden.
Herr talman! Jag har här ett telex från Lars Nordström i SKI, där han säger: ”Jag kan bekräfta att vi meddelat regeringens handläggare att man med tätpackade ställ i bränslebassängerna i Barsebäck 2 skulle kunna klara bränslebytena 83 och 84.” Det är beskedet från den ansvariga myndigheten. Låt mig sedan, för att igen gå tillbaka till historien, konstatera att det socialdemokratiska motståndet mot villkorslagen framför allt byggde på att man inte som villkor för att få starta ville avkräva kärnkraftsföretagen besked om var de skulle göra av avfallet. Socialdemokraterna ville att de skulle få starta utan att veta hur avfallet sedan skulle hanteras. Jag kan inte påminna mig att socialdemokraterna vid något tillfälle i denna riksdag föreslagit ett förbud mot upparbetning. Det har däremot centern gjort och fick då inte socialdemokraternas stöd. Hade socialdemokraterna ställt upp bakom centerns yrkande i det avseendet förra året, hade den här frågan varit ur världen. Då hade Sigyn aldrig behövt gå. Visst skall vi nu se framåt. Det olyckliga är bara att socialdemokraterna redan har skickat iväg avfallet till Frankrike!
Herr talman! Birgitta Dahl säger att vi borde ha lyssnat till socialdemokraterna 1976. Vilyssnade inte, och det finns väl anledning för svenska folket att i dag känna tacksamhet för detta. Jag vill återigen erinra om hur läget var t.ex. när AKA-utredningen kom var Gösta Netzén, socialdemokrat, som satt ordförande i den utredningen. Regeringen har nu fattat ett ansvarslöst beslut, det är bara att konstatera det. Den stora frågan för mig som arbetar med nedrustningsoch fredsfrågor är: Hur skall vi kunna fortsätta att vara trovärdiga i nedrustningsarbetet, om viinte hemma är beredda att i praktisk handling omsätta de teorier som vi för ut i världen?

Herr talman! Börje Hörnlund har med hänvisning till folkomröstningskampanjen frågat mig följande: Gäller de ståndpunkter Birgitta Dahl hade före folkomröstningen, dvs. en successiv avveckling av kärnkraftverken efter en driftstid för vart och ett av högst 25 år? Låt mig då klart och tydligt deklarera att vi skall följa resultatet i folkomröstningen när det gäller kärnkraften. Senast år 2010 tas den sista reaktorn ur drift. Under användningstiden kommer varje kärnkraftsblock att underkastas återkommande säkerhetsgranskningar som skall ligga till grund för beslut om dels eventuella ytterligare säkerhetsåtgärder, dels när och i vilken ordningsföljd reaktorerna skall tas ur drift.

Herr talman! Jag tackar statsrådetet för den del av svaret där hon säger att senast år 2010 tas den sista reaktorn ur drift. Jag hoppas då att ordet senast verkligen också betyder senast. Jag önskar emellertid få ett mer preciserat svar. Birgitta Dahl har tidigare varit ledamot av EK 81, den s.k. kärnkraftsavvecklingskommittén. Som statsrådet vet diskuterades där olika alternativ. Ett alternativ ligger i princip väldigt nära den fråga som jag har ställt till statsrådet. Men det finns också ett annat alternativ som enligt min mening, om det får hanteras av kärnkraftsindustrin, kommer att omöjliggöra en avveckling. Det kommer att gå de intressen till mötes som nu börjar stiga fram och säga att allt i princip skall köras i 40 år. Vi kommer inte att klara en avveckling om hela denna elkapacitet utnyttjas tills man närmar sig slutdatum. I den debatt som linje 2 förde — den dokumenterades också i broschyrer — gav man tydligt uttryck för uppfattningen att det skulle bli en stegvis avveckling från 1990-talet och framåt. Det är vad som fordras om det skall gå bra. Enligt min mening behövs egentligen en beredskap för en klart kortare driftstid än 25 år. Det finns kunniga bedömare som i dag säger att ett antal av våra svenska kärnkraftverk på grund av en kombination av tekniska, ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl får svårt att gå sina 25 år. d Den här typen av preciserat svar som jag önskar behöver kärnkraftsavvecklingskommittén, det behöver kraftindustrin, det behöver de tusentals människor som jobbar med alternativ energi och besparingar. Ett preciserat svar behövs också för att tillskapa de tiotusentals jobb som det annars blir svårt att få i gång nu på grund av hotet om en stor elöverkapacitet långt in på 2000-talet. Jag lade märke till i förra debatten att Birgitta Dahl talade om att vi måste samla oss till gemensamma tag. Det är därför jag har ställt min fråga. Ett bra svar på frågan bäddar för gemensamma tag.

Herr talman! Jag vill gärna ta fasta på Börje Hörnlunds avslutning. Det behövs gemensamma tag, och vi är inställda på det. Jag vill också understryka att när vi säger 2010 menar vi verkligen senast 2010 och att vi nu med all kraft måste förbereda oss för att vara klara då. Jag har vid många tillfällen understrukit, och det kommer jag att göra senare i dagens debatt, att vi redan nu måste bedriva det arbete som är nödvändigt för att vi skall ha alternativen klara på 1990-talet, när de första reaktorerna skall tas ur drift enligt de planer som finns nu. Vidare vill jag peka på att i det svar som jag lämnade underströk jag att det är säkerhetsfrågorna som skall avgöra i vilken ordning olika reaktorer tas ur drift, detta med anledning av vad Börje Hörnlund påpekade om att man inte kan utesluta och inte får utesluta problem som kan göra det nödvändigt med en kortare driftstid. Den diskussion som har förts på visst håll om att fortsätta utöver år 2010 är helt orealistisk. Den nuvarande regeringen kommer att se till att vi på allt sätt med målmedvetna insatser följer de beslut som har fattats efter folkomröstningen. Alternativen skall fram. Vi skall klara av den uppgiften.